Herr talman! Sven-Olof Petersson, den oro jag hyser för fisket gäller stordriften som förstör för de mindre företagen. Småföretagarna lever på en sommar och turistförsäljning. De har nu fråntagits möjligheten att fiska färsk torsk. Det fisket upphör den 15 maj. De får i stället åse en produktion av djupfryst fisk som hindrar deras möjligheter till försörjning. Den stora försäljning de små fiskeföretagen kan ägna sig åt, där de kan få upp priset på produkten, sker så nära konsumenten som möjligt och med så långt möjligt färdigberedda produkter, t.ex. rökt fisk. Det är där de kan skapa en ekonomi. Vidare var det fiskeriföretag som köps och säljs på Island. Det är väl en milsvid skillnad mellan hur det ser ut på Island och hur det ser ut i Sverige. Island är en ö som ligger mitt i Atlanten. Det är väl självklart att förhållandena där inte kan jämföras med förhållandena för svenska yrkesfiskare som endast har tillgång till begränsade områden att fiska i och med de fiskarter som finns här. Det finns ingen flexibilitet. Man är helt enkelt inställd på alltför stela regler. Man talar om si och så många. Vad är det fråga om inom jordbrukspolitiken? Jag fick en kommentar när det gällde fiskeexporten, nämligen: Jordbruksministern är hopplös och tänker bara på kor. Det kanske är så.
Herr talman! Det är inte bara kor det här handlar om. Jag hävdar med bestämdhet att det aldrig någon gång tidigare har gjorts så mycket för det svenska fisket från Jordbruksdepartementets sida som i dag, med den jordbruksminister vi har och med den politiska ledning vi har på departementet. Låt mig konstatera att fiskelagen är till för att stärka yrkesfisket och möjligheterna för dem som fiskar på heltid eller har det som binäring att få sin utkomst av det och leva på det i framtiden. När det gäller torskfisket måste vi komma ihåg att man inte skall fiska torsk på sommaren. Av fiskarna där hemma har jag fått lära mig som tumregel att man inte skall fiska torsk i månader som saknar r i sitt namn. Man skall fiska torsk bara fram till slutet av april, och sedan skall man börja igen i september; då har man r:en med sig. Under sommarmånaderna är det sällan lyckat med torskfiske -- dels är tillgången dålig, dels har man då av tradition och av biologiska skäl mest ägnat sig åt sillfisket; det har varit det dominerande under den tiden av året. När det gäller Island vill jag säga att man där har en struktur på fisket som Sverige hade tidigare, innan vi började få den här handeln. Låt mig också få kommentera det som sagts om skärgårdarna, herr talman! Vi har faktiskt en skärgårdsutredning som arbetar och som skall lägga fram ett förslag inom den närmaste tiden. Jag ser med stort intresse fram mot det utredningsförslaget. Jag förutsätter att tidigare ledamoten av denna kammare och landshövdingen i Kopparbergs län Gunnar Björk, som är utredare i det här fallet, kommer med ett bra förslag som främjar näringarna i dessa glesbygder, de människor som bor där och deras möjligheter till utkomst och överlevnad.
Herr talman! Då får vi se fram mot resultatet av den skärgårdsutredningen. Jag får väl avsluta kvällens debatt med att säga att jag hoppas att denna utredning kan se till att vi får en levande skärgård. Jag hoppas att utredningen också tar hänsyn till det jag sade, nämligen att människorna där måste ha en utkomst året runt. Jag har också undersökt fiske och fiskeprodukter. Jag håller med om att torsken inte är absolut tipptopp under sommarperioden, men vad har man att sälja nu? Man får antagligen inte sälja lax, men det är ju det man brukar fiska den här tiden. Nu har man i stort sett ingenting att sälja annat än flundra vid exempelvis Ölandskusten. Det är den produkt man har. Dessutom har man en massa sill, men den är inte så lätt att bli av med enligt de flesta bedömare.

Herr talman! När det gäller sillfisket kan man bara konstatera att det i dag brottas med betydande ekonomiska problem. Priset är tyvärr så lågt att det är föga eller rent av ingen lönsamhet i detta fiske. Vi skall försöka göra allt vad som står i vår makt för att hjälpa upp det priset. Vi försöker nu faktiskt avsätta en del av sillen till mjöl. Även om vi kan hysa betänkligheter mot detta är det ändå ett sätt att minska utbudet på konsumtionssillsmarknaden. Vi har ju tidigare haft ett pristillägg till sillfisket som vi nu inte kan betala ut. Det betalades tidigare ut via postanvisningar till de företag som fiskade sill, vilket verifierades här i kammaren tidigare denna afton. Det var ett sätt att hjälpa dem i denna svåra situation. Låt mig också än en gång understryka att jag med stort intresse ser fram emot Utredningen om förutsättningarna för en levande skärgård. Jag förutsätter att Gunnar Björk kommer med bra förslag som är till nytta för skärgården och som också gör att vi kan följa den linje som jag anser att regeringen har slagit in på när det gäller att främja företagsamhet, och olika kombinationsmöjligheter, inte minst i glesbygds och skärgårdsområdena, samt att få till stånd en levande landsbygd. Det handlar onekligen om det. Jag kan bara konstatera att arbetslösheten är och förblir ett gissel. Den är dyr och föga produktiv. Däremot har det visat sig att en mängd olika utvecklingsprojekt på landsbygden har skapat nya fasta arbeten till mycket låga kostnader. Varje projekt kanske kostar 10 000--12 000 kr. Jag förutsätter att Gunnar Björks utredning också ligger i linje med detta och att det skall bli en viktig del i Centerns och regeringens strävan att främja den svenska skärgården, de kombinerade företagen och mångsidigheten hos småföretagen.

Herr talman! Svensk demokrati vilar på vår nationella suveränitet. Ingen skall kunna ställa sig över folkets eller riksdagens mening. Så har det varit sedan Gustav Vasas dagar. Vi har beslutat om lagar giltiga i vårt land, och vi har fattat de besluten inom landet. I 500 år har Sverige varit en suverän nation. Landet har bara varit ockuperat till vissa delar. En stor majoritet i Sveriges riksdag vill nu att den här suveräniteten skall få ett slut. Det är bara folkomröstningen i höst som ser ut att kunna hindra den här utvecklingen. Om EU-förespråkarna lyckas få in Sverige i Europeiska unionen är det EG:s och EU:s regler som kommer att styra här i landet. Huvudprincipen är att inom fördragsområdet, som hela tiden vidgas, kommer EG-rätten att gälla här i landet. Om EU-rätten skulle strida mot svensk rätt viker den svenska rätten. Om detta undervisas nu det svenska folket av den politiska eliten i vårt land. Ja-sidan försöker visst att trolla med orden och hävda att genom att svenska ministrar i Bryssel får 4--5 % av makten över franska bönder och de andra ländernas ministrar får 95 % av makten över Sveriges bönder samtidigt som riksdagens makt över svensk jordbrukspolitik i stort sett försvinner har Sveriges suveränitet i själva verket ökat. Jasidan kommer inte att vinna det svenska folkets förtroende med en sådan -- lite tillspetsat-- halvimperialistisk advokatyr. Sveriges grundlag präglas av folksuveränitetens principer. All offentlig makt utgår från folket genom riksdagen som är dess främsta företrädare. Statsmakten utövas under lagarna och dessa kan bara stiftas av riksdagen som är direkt ansvarig inför folket. Suveränitetens upplösning innebär att principen om att all offentlig makt utgår från folket upphör att gälla i hela sin vidd. Då upphör också, enligt min mening, riksdagen att vara folkets främsta företrädare. Även om vårt system inte är perfekt och präglas av sociala och politiska klasskillnader och har starka tendenser mot politisk elitism har det baserats på ett folkligt inflytande över staten. Men de problem vi i dag kan kalla demokratins problem kommer inte att minska utan att öka med ett EU Redan EES-avtalet, såsom det hittills börjat tillämpas, innebär minskade möjligheter att påverka och minskade möjligheter till insyn -- vilket vi i vårt parti påpekat nyligen i en särskild motion. EG/EU utgår inte från folksuveränitetens princip. EG EU-rättens område har vidgats har inflytandet för den byråkrati som är uppbyggd kring detta ökat. Kommissionen utarbetar förslag, bereder och följer upp beslut med näst intill formell ensamrätt. Den tillåter bara den insyn den själv vill ha. Domstolen har alltmer blivit en författningsdomstol. Man kan säga att EG EU:s institutioner erbjuder är givetvis starkt lockande. EG/EU kommer sannolikt inte att ha några svårigheter att rekrytera svenska byråkrater till topptjänsterna i Bryssel. Vi står också inför en systemskifte när det gäller rättskulturen. Våra lagar är normalt omsorgsfullt förarbetade från idé till förverkligande. De är granskade i en offentlig debatt. Vi har fått hyggligt pregnanta lagar. Där själva lagtexten inte ger klarhet finns förarbeten som kan vägleda kring avsikten med lagen och ge tolkningsmöjligheter av lagen. I EG/EU växer lagarna fram utan den systematiska offentlighet vi är vana vid. I avgörande skeden faller normskapandet under utrikessekretessens principer. Förslagen bereds i kommissionen under lobbyisternas tryck och blir sedan föremål för förhandlingar mellan regeringar. Ofta blir produkten kompromisser som präglas av både oklarhet och mångtydighet. Genom det oändliga kompromissandet mellan olika regeringar, branschintressen, storföretag, arbetsgivar och arbetstagarintressen blir lagstiftningen otydlig och svårtolkad. Den präglas av en snårskog av tillägg och protokoll kring olika detaljer. I stället för att skriva om lagen väljer man att lägga till protokoll. Regelverket växer därför med inbyggd automatik. De som skall tillämpa bestämmelserna vet ofta inte hur de skall tolka lagarna och väljer inte sällan vägen att helt strunta i dem tills någon domstol beslutar att de måste följas. Det är alltså ett sådant rättssystem, herr talman, som ja-sidan nu kämpar för att dra in det svenska näringslivet i. Detta rättssystem kommer att bli ett eldorado för jurister. Vi överger ett system med någorlunda juridisk klarhet för ett system som skapar ständiga tolkningskonflikter. Över det vakar en domstol vars domar inte är prejudicerande på samma sätt som i vår rättsuppfattning, eftersom domstolen skall verka för gemenskapens fördjupning. Utskottet anser liksom regeringen att en överlåtelse av statsorganens beslutanderätt till EU skall ske utan fastlagda begränsningar. En överlåtelse av statsorganens beslutanderätt kan låta som om vår statsbyråkrati lämnar över beslutanderätten till en annan byråkrati. Men statsorganen är här ett annat ord för framför allt riksdagen. Det är den folkvalda riksdagen -- folkets främsta företrädare -- som skall lämna över sin beslutanderätt till EU:s instanser, och detta skall ske utan fastlagda begränsningar. Men när riksdagen lämnar över en lagstiftningsbefogenhet eller tvärtom när vi går in i ett system vars rätt står över den svenska rätten och där vid en konflikt den svenska rätten får vika då har vi, enligt min mening, upphävt en stor del av vår suveränitet och vår självbestämmanderätt på alla de områden EU-rätten omfattar. Vi kringgärdar grundlagar med en särskild beslutsordning därför att det inte utan vidare skall gå att ändra de grundläggande spelreglerna. Men vid ett medlemskap i EU kan en dom av EU:s domstol medföra åsidosättande t.o.m. av svensk grundlag. Grundlagen kan då i något avseende hävas av ett domstolsbeslut, av en instans, där våra nationella intressen inte ens får tas tillvara av en av Sverige utsedd domare. Det blir skillnaden i det systemet jämfört med det vi har nu, som innebär att två likalydande beslut skall fattas med val emellan. Även utskottsmajoriteten tycks inse detta. Den skriver: ''Om en regel i en förordning eller ett direktiv - - framstår som konstitutionellt oacceptabel, bör enligt utskottet den svenska hållningen inte vara att tala om en konflikt mellan EG-rätt och nationell rätt.'' I sådan konflikt har ju I stället skall Sverige då söka driva att EG-beslutet ligger utanför det område där beslutanderätten överlåtits. Man kan fråga sig vem som skall avgöra detta. Men om det nu inte ligger utanför det här området? Då är det ju klart att EU-rätten står över den svenska rätten. EU:s instanser står över den svenska riksdagen. Därmed upphör Sveriges riksdag att vara den framstående företrädaren för det svenska folket som vi har avsett att den skall vara. Detta skiljer EU från allt annat internationellt samarbete. EU är inte bara ett mellanstatligt utan också ett överstatligt samarbete där överstatligheten blir alltmer markerad. Utskottet försöker emellertid att krypa bakom den tyska författningsdomstolens tolkningar och säger att dessa skulle gälla för Sverige. Varför skulle de gälla för Sverige men inte för en rad andra medlemsländer? Konflikten mellan EU:s rätt och den tyska författningsdomstolens syn är inte på något sätt löst. Sveriges position som nytillträdande stat i EU:s utkant är en annan än det stora Men om den tyska författningsdomstolens utslag gäller i Tyskland och Sverige, måste de väl rimligtvis gälla också i andra länder? Var hamnar vi då? Jo, i påståendet att EG-domstolens eventuella beslut om utvidgning av EU-rätten inte gäller i något land. Det hade varit rimligt om Sverige hade fört fram detta i förhandlingarna. Har den här tolkningen godtagits av Europeiska unionen? Herr talman! Detta betänkande har en något märklig förhistoria. I grundlagsutredningen inför EG var alla partier utom Vänsterpartiet och experten från Miljöpartiet överens om att i grundlagen skriva in att EU-rätt har företräde framför svensk rätt. Vår representant betraktade detta som en plattläggningsparagraf, och den efterföljande debatten har gett oss rätt på den punkten. Utredningen sade i klarspråk vad som gäller för medlemsländer och ville ha inskrivet att Sverige underdånigt skulle acceptera detta. Men den här plattläggningen blev för mycket för regeringen, som bara efter någon veckas offentlig diskussion tillsatte en grupp för att göra plattläggningen mindre tydlig. När nu propositionen har kommit kan vi se att plattläggningen har stuvats undan i regeringsformens 10 kap. 5 §. Där står det att frånsett fri och rättigheter skall ett i princip gränslöst överlämnande av beslutsbefogenheter ske. Därmed har man dolt den formella plattläggningen. Den politiska grundståndpunkt som jarepresentanterna intog i utredningen har emellertid inte förändrats, och ingen har heller bestridit utredningens sakmaterial. EU-rätten står över nationell rätt, inklusive våra grundlagar. Ett medlemskap med obegränsad beslutsöverlåtelse innebär en underkastelse i stort sett samma omfattning som utredningen angav i sin paragraf. Vi har, herr talman i vår motion och i meningsyttringen till betänkandet pekat på de undantag från beslutsöverlåtelsen som Sverige borde markera för att kunna bevara viktiga delar av sin suveränitet. Jag vill säga att ett bifall till denna linje kanske skulle kunna stärka Sveriges konstitutionella ställning inom EU, men inte ens då skulle några garantier föreligga. EU:s domstol och övriga instanser skulle hävda sin överhöghet, och maktpolitiskt skulle vi troligen tvingas ge vika även med vårt lagförslag. Det säkraste sättet att slå vakt om demokratin är att slå vakt om nationellt självbestämmande och om att staten skall styras efter folksuveränitetsprincipen med riksdagen som folkets främsta företrädare. Slutsatsen av detta blir att Sverige inte bör bli medlem av den europeiska unionen. Samarbete i Europa bör så långt som möjligt grundas på folkstyresprinciper. Det kan ingen hävda att Europeiska unionen gör. Medlemskapet innebär uppgivande av viktiga delar av vårt självbestämmande, oavsett hur vi skriver vår grundlag. Men vi kan värna suveräniteten bättre eller sämre, och jag menar att den lösning som Vänsterpartiet förespråkar skulle kunna vara litet effektivare. Oavsett vilka förändringar av regeringsformen som riksdagen beslutar om nu anser vi att det andra beslutet skall läggas på riksdagens bord först efter folkomröstningen -- och endast om det i folkomröstningen skulle bli ett ja. Vår grundlag bör inte innehålla formuleringar som bäddar för ett medlemskap i EU om majoriteten av svenska folket skulle vara emot ett sådant. Jag har i meningsyttringen särskilt markerat detta vid momentet om val till EU-parlamentet, men ansluter mig i den här delen till den ståndpunkt som Hans Göran Franck uttrycker i sitt särskilda yttrande. När det gäller övriga förslag som tas upp i betänkandet har jag funnit det angeläget att markera att vi inte bör göra eftergifter när det gäller förhandsgranskning av tryckt skrift. I EU har man inte samma klara prinicp mot detta. Jag har också velat göra en markering mot den förändring som underlättar för internationella mediakoncerner att lägga under sig svensk press. Herr talman! Med hänvisning till det som jag nu har sagt yrkar jag bifall till samtliga moment i min meningsyttring.

Herr talman! Med det beslut som vi i dag står i begrepp att ta skapar vi det instrument som behövs för att Sverige skall kunna träda in i den europeiska unionen och bli en fullvärdig medlem i den stora europeiska kretsen av stater. Tyvärr har Sverige inte varit med i detta samarbete från början. Länge, alltför länge, stod vi utanför, endast till glädje för kommunister och för sådana som ställde sig negativa till det europeiska samarbetet. De förstod inte vad det betydde att folken i Europa slog sig samman på frivillig grund och bildade en enhet som skulle integreras och verka på det ena fältet efter det andra -- allt i syfte att nå det stora målet: Aldrig mera krig i Europa. Aldrig mera krig mellan broderfolken. Sverige var inte med. Sverige har kommit på efterkälken, liksom de andra nordiska länderna med undantag av Danmark. Likväl har vi haft en bestämmelse som har gjort det möjligt att överlåta befogenheter till en internationell organisation, men den har begränsats just av det lilla uttryckssättet att befogenheterna bara kan överlåtas i begränsad omfattning. Det fanns klara strävanden redan före förra valet att få till stånd en grundlagsändring. Många utredningar har under senare tid verkat för detta, och vi står nu inför situationen att för första gången besluta om ett tillägg till vår författning. Det är ett stycke som skjuts in i 10 kap. 5 § i regeringsformen. Stycket kommer att lyda: ''Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna så länge som dessa har ett rättighetsskydd motsvarande det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.'' Där har vi fått instrumentet för att kunna träda in i de europeiska staternas gemenskap. EU, den europeiska unionen, är en sällsynt företeelse. Aldrig tidigare har det hänt att så många stater på frivillig grund har slutit sig samman, fast beredda att verka för sina gemensamma intressen. EU, den europeiska unionen, uppvisar, vilket har framhållits i betänkandet och också togs fram av Bengt Hurtig, en unik blandning av mellanstatliga och överstatliga drag. Inget av de gamla uttryckssätten eller definitionerna passar in på EU. Är det en förbundsstat? Är det ett statsförbund, eller vad är det? Den tyska författningsdomstolen har använt det tyska uttrycket ''Staatenverbund'', som närmast skall översättas med ''en förening av stater''. Men det är alltså inte en förbundsstat, och det är heller inte ett löst statsförbund. Som jag sade finns det mellanstatliga och överstatliga drag i den europeiska unionen. De mellanstatliga dragen kommer framför allt till uttryck i att det är de olika medlemsstaterna som utser Rådet, EU:s viktigaste organ. Men där kan i vissa fall beslut också fattas med kvalificerad majoritet. De överstatliga dragen finner vi framför allt i Europaparlamentet är direktvalt, men det hade -- i varje fall innan den europeiska unionen trädde i kraft -- ytterligt begränsade befogenheter. Parlamentet har ännu i dag begränsade befogenheter, men det finns anledning att tro att parlamentet kommer att fortsätta på den inslagna vägen och successivt tillvälla sig allt större möjligheter att gripa in på olika områden. EG-domstolen var det andra av de exempel som jag ville anföra på överstatliga drag i Europeiska unionen. EG-domstolen kan genom allmänna uttalanden vid sidan av de domar som den avkunnar få stor betydelse för utvecklingen inom gemenskaperna. Det är naturligtvis alldeles riktigt, som Bengt Hurtig säger, att vi ger upp en del av den folkliga suveräniteten över Sverige i det ögonblick som vi träder in i den stora europeiska gemenskapen. Också konsekvensutredningen, som studerade dessa frågor, konstaterade att Sverige visst kommer att förlora suveränitet i de fall där vi lämnar över befogenheter till de gemensamma organen. Men samtidigt vinner vi suveränitet. Vi avstår en viss beslutanderätt över våra egna angelägenheter men får i gengäld också ett inflytande på och möjlighet att gripa in i de andra medlemsländernas göranden och låtanden. Man kan alltså säga att suveräniteten finns där men förflyttas. Suveräniteten får i detta sammanhang andra objekt. Bengt Hurtig var negativ till ett inträde i den europeiska unionen, och det skall han självfallet vara från sina utgångspunkter. Man har från Vänsterpartiets sida alltid bekämpat ett internationellt samarbete mellan Sverige och i första hand de västeuropeiska staterna. Nu när det kommunistiska oket väl är avkastat är förhoppningen den att också de central och östeuropeiska staterna så småningom skall kunna knytas ännu närmare till den europeiska gemenskapen. Ungern, Tjeckien, Polen och därutöver i första hand de baltiska staterna står och knackar på dörren, och det är min förhoppning att vi också där skall kunna se en utveckling som gör det möjligt för dessa stater att etablera ett fast samarbete med den europeiska unionen. Vi går in i en ny era. Vi står i beredskap för att förverkliga det som stora delar av min generation alltid har drömt om. Alltför länge var det bara en dröm, men nu är den på väg att kunna förverkligas. Vi såg under vår uppväxt och i tonåren ett fullständigt sönderslaget Europa med lemlästade människor och hemlösa människor som i sin förtvivlan inte visste vad de skulle ta sig till i framtiden. Vi sade oss då att detta aldrig får hända igen. Vi följde de många som under århundraden hade talat för en sammansmältning av Europa till en enhet. Nu har vi skapat instrumenten. Det är positivt, herr talman. Nu kan vi med stort eftertryck säga ja till Europa och ja till framtiden.

Herr talman! Jag talade i mitt inledningsanförande om vikten av samarbete i Europa och om att detta skulle baseras på nationernas demokratiska beslutsmekanismer. Vi är naturligtvis positiva till samarbete i Europa. Vi tycker att samarbete inom ESK, FN, Europarådet och andra internationella organisationer är oerhört viktigt, och det är vi positiva till. Hagård. Det har varit en strävan från konstitutionsutskottet att det när det lägger fram förslag till Sveriges riksdag skall vara kristallklart vad man beslutar om. På s. 16 i betänkandet heter det: ''Tolkningarna av gällande rättsläge vad beträffar relationerna mellan EU och medlemsstaterna är som framgått av det föregående delvis motstridiga.'' Dessutom framhålls att ''Maastrichtöverenskommelsen nyligen genomgått stora förändringar, vars konsekvenser för utvecklingen av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna det ännu är för tidigt att uttala sig om''. Man skriver längre ned: ''Denna s.k. legalitetsprincip innebär dock inte, som närmare utvecklats ovan, att beslutsbefogenheterna låter sig lätt fastställas.'' ''Överlåtelse av beslutanderätt'', anför man att EU organens beslutsbefogenheter inte låter sig lätt fastställas. Är det tillfredsställande att lämna ifrån sig ett betänkande till Sveriges riksdag med sådana här uttryckligen angivna oklarheter?
Herr talman! Visst kunde man möjligen önska att det hade kunnat skrivas kristallklart på varje punkt. Det kan man nu inte göra, Bengt Hurtig, eftersom hela EU är en enda stor dynamisk process, där förhållandena förändras. Den europeiska union som vi förhoppningsvis kommer att inträda i den 1 januari 1995 ser då sannolikt inte riktigt ut på samma sätt som den gör i dag. Vi träder in i och ger vårt bidrag till denna ständigt fortgående utveckling, och det är positivt. Man har skapat olika instrument för att lösa de problem som naturligtvis uppstår när så många länder frivilligt sluter sig samman och skall samordna sina rättssystem. Instrumenten finns alltså där. Hittills har det i en del fall hankat sig fram, i andra fall gått betydligt lättare. Samarbete kan många gånger vara svårt. Vi ser en rest av det i det tidigare kommunistiska slavsamhället Jugoslavien. Vi ser hur man där inte är van vid detta samarbete och har fallit varandra i strupen, och vi skådar där några av de värsta skändligheter och grymheter som har begåtts i vår tidsålder. Det är detta som skall undvikas. Det kan många gånger bli besvärligt i sammanträdesrummen, men det finns en vilja att komma överens och att tillhandahålla de instrument som behövs, och det är det centrala. Herr talman! Jag glömde i mitt tidigare inlägg att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag ber att få reparera detta nu.
Herr talman! Det är tydligt att vårt normsystem skall anslutas till denna dynamiska process. Jag hade i mitt inledningsanförande några frågor om varför man lyfter fram den tyska författningsdomstolen och säger att dess synsätt bör gälla också för Sveriges vidkommande. Varför just för Sverige? Det måste väl då rimligtvis gälla också för andra länders vidkommande? Det betyder i så fall att vi har tagit ställning för den tyska författningsdomstolen gentemot EU domstolen, som hävdar sitt tolkningsföreträde inom hela EU-området. Har man berört de här förhållandena i samband med de förhandlingar som har bedrivits med den europeiska unionen?
Herr talman! Som Bengt Hurtig vet har jag haft samma roll som Bengt Hurtig själv i de förhandlingar som har förevarit, snarast en roll som rådgivare eller som den som haft möjlighet att bli informerad om vad som hände. Men varken Bengt Hurtig eller jag har direkt deltagit i några förhandlingar. Vi får väl lämna därhän vad som har sagts och inte har sagts i dessa frågor. Det är alldeles självfallet oavsett detta väldigt intressant. Tyskland är precis som Bengt Hurtig sade den mäktigaste delen av den europeiska unionen. Vad dess författningsdomstol säger är naturligtvis någonting som man vill lyssna till. Ännu har det inte uppstått någon konflikt mellan den tyska författningsdomstolen och EU domstolen. Vi får se om någon sådan över huvud taget dyker upp i framtiden. Men också detta är som jag sade ett led i den dynamiska process där tankar utbytes mellan olika organ, folk och stater. Ur det hela kommer det fram synteser som i sin tur bäddar för framtiden. Något svar på alla detaljfrågor ges inte nu. De får framtiden utvisa.

Herr talman! Jag uppfattade Catarina Rönnung så, att EG:s institutioner inte kan vidga sina befogenheter. På s. 6 i betänkandet talas det om legalitetsprincipen. Det står att Romfördraget är ett ramfördrag med påfallande allmänt angivna målsättningar. Fördraget fylls fortfarande ut genom Ett exempel på det är att det är EG-domstolen som har fattat beslut om hur lagarna skall rangordnas inom unionen. Det är inga politiska organ som har fattat det beslutet. Domstolen har alltså lagt fast denna ordning mellan olika lagar. Dessutom finns artikel 35 i Romfördraget. Den ger rådet möjligheter att besluta om åtgärder som från gemenskapens sida är nödvändiga för att förverkliga gemenskapens mål. Denna information sprids fortfarande i Sverige. Jag undrar om ni tänker ställa till med någon ändring av det. Det sägs på s. 15 i betänkandet att alla förhållanden skall redovisas öppet. Varför redovisas då inte t.ex. artikel 240 i Romfördraget i betänkandet? Den anger att medlemsskapet skall vara för evigt. Wienkonventionen skall gälla för utträde? Varför redovisas inte det som skrivs om EES-avtalet, dvs. att vi faktiskt genom detta system har vetorätt och möjlighet till utträde och att det också finns en beslutsmekanism där parlamentariker är inblandade inom EES-systemet? Jag tycker att utskottet borde ha kostat på sig att ge dessa faktiska upplysningar om vad det är som gäller.

Herr talman! Ja, inom de fördrag som gäller kan nya uppgifter tillfalla EG:s myndigheter, men det var inte det som var min huvudfråga, utan det var den som jag från början tänkte ställa så här: Varför redovisar man inte vad som står i artikel 240, att medlemskapet skall vara för evigt, principerna för utträde som finns enligt folkrätten och också principerna för hur EES fungerar? Det var detta min fråga huvudsakligen gällde, och på det svarade inte Catarina Rönnung.

Herr talman! När man har lyssnat på de tidigare inläggen här, skulle man nästan kunna tro att vi i dag skall besluta om att gå med eller ej i Europeiska unionen -- man har angett fördelar med att vara med och nackdelar med att vara med -- men den fråga det gäller i dag är ju inte denna. Vad frågan gäller är om vår författning skall ha en sådan utformning att det blir möjligt för Sverige att gå med i Europeiska unionen, om svenska folket säger ja i den folkomröstning som alla är överens om att vi skall hålla. Här är det ju då viktigt att grundlagen inte lägger hinder i vägen för att förverkliga folkviljan. Det innebär att om man följer det förslag som har lagts om avslag på propositionen, finns det inte grundlagsmässiga möjligheter att förverkliga ett ja i folkomröstningen. Det betyder att det skulle uppkomma en mycket konstig situation, om riksdagen biträdde det avslagsyrkande som finns. Alltså: Förslaget som vi i dag behandlar syftar till att möjliggöra ett inträde. Skulle svenska folket säga nej i en omröstning, vilket jag personligen hoppas att man inte gör, gör paragrafen såvitt jag kan förstå i den utformning som den här har fått ingen som helst skada. Det är ju folkomröstningsresultatet som skall gälla. För den skull är det enligt min mening inte särskilt relevant att i det här sammanhanget alltför mycket fördjupa sig i argumenten för eller emot EU. Den debatten får vi tillfälle att föra i många andra sammanhang. Men själva den omständigheten att frågan har kommit på tal och att vi ansökt om medlemskap och lyckats träffa avtal under betydande enighet mellan olika partier i den svenska riksdagen är ju ett symptom, ett viktigt sådant, på att världen förändrats och att vi måste förändras med den. Här sägs det i mycket fosterländska ordalag att den svenska demokratin vilar på vår suveränitet och att vi nu är beredda att sälja ut denna. Det intressanta tycker jag är vad man har kunnat uppleva under särskilt de senaste 20 åren, i vilken snabb takt som det internationella beroendet har utvecklats och manifesterats. Det gäller hela vårt näringsliv. Det gäller grunderna för vårt materiella välstånd. Det gäller informationsspridning, kunskapen om vad som händer i olika delar av världen. Det är alldeles givet att allt detta påverkar vår reella suveränitet. Detta är, kan man säga indirekt. Men även direkt är det ju på det sättet att Sverige har biträtt en mängd internationella konventioner i de mest skilda ämnen som innebär åtaganden från vår sida. Det här gäller inte bara Sverige, utan det gäller alla möjliga andra länder också, självklart. En del länder hyllar den s.k. monistiska principen, dvs. har man skrivit på ett internationellt avtal så är det en del av den nationella rätten. Vi har inte hyllat den principen, utan Sverige har tillhört de länder som i de här avseendena brukar kallas för dualistiska, dvs. vi har tillämpat principen att vi skall transformera till svensk lag de förpliktelser som vi åtar oss i internationella avtal. Det här kan diskuteras, och jag har i olika sammanhang diskuterat vad som är rätt. Det är klart att om man tillämpar den monistiska principen, blir man mera noggrann med att granska vad man verkligen skriver på. Helt allmänt har vi den uppfattningen i Sverige att har vi skrivit på ett internationellt avtal av något slag, skall vi också följa det. Men sedan har vi också formella bindningar som sällan nämns men som jag brukar ta fram. Sverige är med i FN. Det är enligt min mening mycket diskutabelt om det är i god överensstämmelse med gällande grundlag. Säkerhetsrådet kan fatta en lång rad beslut å medlemmarnas vägnar som utan tvivel griper över den nationella suveräniteten. Vi är med i Europarådet, och vi har åtagit oss att följa Europadomstolens utslag, vilket vi också har gjort i en lång rad frågor. Det är klart att detta är en formell inskränkning av vår suveränitet som vi så att säga en passant har godkänt. Numera har vi också EES-avtalet. Jag tycker att det var bra att det kom till stånd, men det gör att vi blir tvungna att följa beslut som fattas inom EU utan att vi har haft någon möjlighet att påverka dem. Vi är alltså, inte minst på det europeiska planet, redan inne i ett mycket integrerat samarbete. En formell anslutning till EU är, som jag ser det, inte alls så dramatisk som nejsägarna vill framställa det. Det är en naturlig konsekvens av den utveckling som har varit. Det är också en klok åtgärd, om vi vill utöka våra möjligheter att påverka beslut på övernationellt plan som vi är väldigt beroende av.

Jag ser alltså ett medlemskap i EU som ett sätt att vidga våra möjligheter att påverka sådana saker som direkt angår oss själva. Sedan tycker jag att det i och för sig är rimligt att också framhålla ett mera altruistiskt motiv. I förlängningen är det också egoistiskt, men i varje fall ytligt sett är det altruistiskt. Varför skall inte vi från svensk sida bidra till en någorlunda harmonisk utveckling i Västeuropa och i Europa som helhet? Varför skall inte vi vara med och hjälpa till att säkerställa goda relationer i ett område som har varit sargat sedan tidernas begynnelse av de mest förödande konflikter och krig som ägt rum någonstans i hela världen? Det bör vara en inspirerande uppgift, inte minst för unga människor att kunna arbeta inte bara på det nationella planet utan också på ett europeiskt plan. Jag skulle vilja ta upp några saker som ligger litet vid sidan av dagens förslag, nämligen på vilket sätt vi i grundlag skall markera hur vi skall möjliggöra ett lagenligt inträde i EU; det har ju diskuterats i olika sammanhang, och det har funnit olika förslag.

Det är många som då säger: Detta är ju ett elände! Som jag tidigare påpekat är det till stor del en formell historia, men den kan naturligtvis bli reell. Jag skulle vilja fråga dem som är kritiska: Vad är alternativet? Är alternativet att vi på varje område där det kan uppkomma konflikter mellan vad vi gör och vad man inom den europeiska unionen gör skall sätta i gång ett intrikat, tidsödande byråkratiskt förhandlingsarbete? Det har yttrats farhågor om att EU tar över allting. Det kommer ju inte att ske. Det är en felaktig varubeskrivning. Det finns angivet vad EU skall syssla med. Det är inte för alla tider givet, självfallet inte. Detta är en organisation som kan vara dynamisk. Visserligen kan den stelna också, och det vet vi. Men den kan vara dynamisk och gå vidare. Huvudparten av alla de beslut som rör svenska medborgare kommer dock fortfarande att fattas i detta hus. För min del tror jag att det kommer att så förbli. Kanske tror jag t.o.m. att man så småningom inom EU aktar sig för att hamna i problem med detaljfrågor av olika slag, helt enkelt därför att en övernationell organisation av detta slag inte orkar med ett alltför vidgat fält. Det är helt enkelt inte praktiskt.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
Herr talman! Det finns mycket att säga efter ett sådant här anförande. Man får nästan intrycket att Sverige skall gå med i EU för att upplösa det. I inledningen sägs det att hela vårt näringsliv är mer och mer beroende. Om man granskar påståendet finner man att Sverige vid sekelskiftet hade ungefär samma andel utrikeshandel av BNP som nu. Naturligtvis har vi ökat vår inhemska produktion och ekonomi i samma omfattning. De gjorda påståendena behöver alltså granskas. I betänkandet säger utskottsmajoriteten: ''I de fördrag som Sverige tillträder vid ett medlemskap är enligt utskottets bedömning gemenskapernas beslutsbefogenheter på de områden där grundläggande principer i vårt konstitutionella system berörs utomordentligt begränsade.'' Nu skall ju Sverige anslutas till t.ex. artikel 109 E. I den sägs det som skall gälla från början av tredje fasen, som skall kunna inledas redan 1996--1997 om allt går bra. Beträffande utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter och förpliktelser som tilldelats den europeiska centralbanken, med dess banksystem, gäller att man inte skall fatta beslut och att man skall ledas av ECBS:s råd. Dessa råd består av cheferna för de nationella centralbankerna. Låt oss delta i den europeiska debatten. För någon tid sedan sade chefredaktören för tidningen Le ''Dessa uteslutande monetaristiska kriterier som - - ska göra det möjligt att överlåta makten över den gemensamma valutan till en centralbank oberoende av varje politisk myndighet och demokratisk påverkan. Det är en mycket tydlig försmak av medborgarnas framtida belägenhet, utlämnade åt bankdirektörer som inte är redovisningsskyldiga inför någon.'' Det säger alltså en ledande fransk debattör. Det handlar väl ändå om att överlåta viktiga befogenheter som rör penning , valuta och räntepolitik till det centrala bankorganet. Denna process har redan inletts inom
Herr talman! Jag hoppas att mitt anförande inte gav intrycket att jag menade att Sverige skulle gå med i EU för att upplösa detsamma. Det får stå för Bengt Jag tycker att vi skall gå med i EU med liv och lust, för att ta till vara de samverkansfördelar som där finns och för att vidareutveckla EU, inte minst i de avseenden där vi i Sverige anser oss ha kommit litet längre. Vad gäller hela offentlighetssidan bedömer jag att en utveckling i vår riktning vad gäller principen om offentlighet redan är på gång inom EU. Men som medlemmar kan naturligtvis Sverige skjutsa på ytterligare. Jag tror att vi inom miljöområdet kan göra en hel del insatser inom EU. Och jag förutsätter att vi på område efter område är beredda till positiva insatser inom EU. Men det intressanta är, om man nu skall gå in denna debatt, att på huvudparten av de områden där man säger att den svenska suveräniteten nu överlämnas till en överstatlig organisation är vi redan fast. Vi har ett sådant rejält beroende att vi inte är suveräna och inte kan handla sjävständigt, om vi inte vill rasera grunderna för vår välfärd och lägga om hela strukturen på exempelvis vår utrikeshandel. Från den synpunkten, över vida fält, är det inte särskilt dramatiskt att Sverige är med i EU. Det är inget dramatiskt upphävande av nationell suveränitet, eftersom Sverige redan står i detta beroendeförhållande. Vad gäller andra frågor som har med valutaunion och gemensam centralbank och annat att göra, är det ju så att vi kan påverka de framtida besluten om vi är med i unionen. Det ligger för övrigt långt in i framtiden om detta kommer att realiseras, vilket är ytterligt osäkert. Det är ju få länder, om ens något land, som för närvarande har en sådan ekonomisk ställning att villkoren uppfylls för en gemensam valutaunion -- möjligen Luxemburg fortfarande. Men det ligger långt in i framtiden. Det är klart att det kan bli så att man på område efter område bygger ut samverkan. Vad är det för märkligt med det? På flertalet av de områden som kan bli aktuella krävs det ju enhälliga beslut. Vad är det då för fel på att gå med på att utvidga samarbetet på de områden som vi själva tycker är bra att utvidga det på?
Herr talman! Ett samarbete för att komma fram till den ekonomiska och monetära unionen inleddes redan den 1 januari 1994. Det är ju bara fråga om att vi skall ansluta oss till den här processen. Det står klart i Maastrichtfördraget hur det skall gå till, och det är alltså redan på gång. Det är mycket märkligt om det är så att vi först ansluter oss till ett fördrag som vi senare skall avgöra om vi skall tillämpa. Det framgår klart av debatten att det här skall tillämpas. Den frågan har varit uppe också när vi har diskuterat med de andra parlamenten. Jag skulle vilja ge ett exempel på hur den dubbla informationen kan ta sig uttryck. Regeringsorganet Sekretariatet för Europainformation skickar ut sina skrifter från Utrikesdepartementet för att undervisa svenska folket. Man säger t.ex. i nr 15/1993: EG-domstolens uppgift är att säkerställa en enhetlig tolkning av EG-reglerna i alla medlemsländer. Domstolarna i Sverige, även Högsta domstolen, måste därför rätta sig efter EG domstolens tolkning av EG-rätten. Det är EG domstolen som avgör om EG:s rättsakter överensstämmer med EG:s fördrag eller om de skall förklaras ogiltiga. Det är alltså EG-domstolen som avgör. I det här betänkandet hävdar man ju att vi i Sverige skall avgöra vilket som står högst när det gäller grundlagen, om det är den svenska konstitutionen och lagstiftningen eller om det är EG-rätten. Sekretariatet för Europainformation säger vidare: Trots att EG:s lagstiftning skall utgöra en del av den svenska rättsordningen kommer Högsta domstolen i Sverige att sakna behörighet att ogiltigförklara sådana delar av vår lagstiftning. Tänker man sig nu att gå ut med annan information än den som Europainformation försörjer svenska folket med?
Herr talman! Det är ingen som har förnekat eller försökt dölja att ett medlemskap i EU kommer att innebära formella suveränitetsinskränkningar. Det är det grundläggande skälet till att vi måste ändra i vår egen grundlag, dvs. för att på ett korrekt sätt möjliggöra vårt inträde i EU och för att möjliggöra vårt medlemskap. Sedan kan jag tillägga att det inte kan vara så förfärligt, när medlemskapet uthärdas med sådant tålamod av alla de stater som redan är med i EU och när den ena staten efter den andra i det tidigare Östeuropa står i kö för att komma med i EU. Från nej-sägarnas sida framställs EU som en ondskefull organisation, som vi mer eller mindre tvingas in i, för att därmed också i fortsättningen delta i denna organisations ondskefulla konspirationer. EU är ju en demokratiskt uppbyggd organisation, bestående av demokratiska stater i Europa, som har funnit det klokt att samarbeta över vida fält och att ge detta samarbete en viss institutionell utformning. Den har naturligtvis också brister, och jag har kritik, som jag dock inte kan gå in på här. Organisationen kan självklart förändras. Jag vill gå tillbaka till den fråga som den här debatten egentligen gäller, om vi verkligen håller oss till ämnet, nämligen förslaget till ändring av framför allt 10 kap. 5 § regeringsformen. Hur menar Bengt Hurtig och andra att man skall bete sig om ert förslag vinner och detta avslås? Skall vi förverkliga folkomröstningsresultatet i alla fall, om det nu händelsevis skulle bli ett ja?

Herr talman! När man lyssnar till Bengt Hurtig här i dag och i andra sammanhang, liksom till andra nejsägare, får man intrycket av att demokratin i Sverige skulle ha varit fastlagd i evärdlig tid och för all framtid. Men så är det inte alls. Demokratins uttrycks och beslutsformer i Sverige präglas ju av en ständig utveckling. De senaste 50 åren har vi t.ex. gått från beslut på sockennivå till kommunreformerna på 70-talet. De små kommunerna klarade inte av att lösa en ny tids utmaningar, de stora satsningarna på utbildning och på infrastruktur. Så småningom blev också de stora kommunerna för små för att lösa utbyggnaden av sjukvården, och landstingen kom till. Vissa frågor har vi lyckats lösa i samarbete med våra nordiska grannar. Vi har uppnått en passfrihet. Vi har uppnått en gemensam arbetsmarknad. Vi har försökt att ta bort handelshinder, men långtifrån lyckats med det. Den här processen har inte alls varit utan problem, och det kommer inte samarbetet med övriga Europa att bli i fortsättningen heller. Men stegen har varit nödvändiga för att lösa de stora problemen för framtiden. Nu står vi inför nästa steg i utvecklingen. Vi har funnit att varken vårt eget land eller de nordiska länderna tillsammans klarar de utmaningar som ligger framför oss. Då är det självklart att vi väljer våra närmaste grannar i Europa för samarbete. De här utmaningarna är i sanning enorma. Hur skall vi säkerställa en fredlig och demokratisk utveckling i Öst och Centraleuropa, utan gemensamt handlande och utan gemensamma ansträngningar? Hur skall vi gå vidare i arbetet för en bättre miljö, om vi inte tillsammans utformar reglerna med resten av Europa? Hur skall vi säkra jobben och välfärden i Sverige, om vi inte tillsammans med övriga europeiska stater lägger fast gemensamma regler och ramar för hur den s.k. marknaden skall få agera? Herr talman! Att som fullvärdig medlem utforma framtiden i Europa och de politiska reglerna för samarbetet för både Öst och Västeuropa är faktiskt inte att förlora sin suveränitet. Det är i stället att lägga en del av sin suveränitet där den får störst effekt, nämligen där de viktiga framtidsbesluten fattas. För oss fattas de viktigaste besluten i den europeiska unionen. Det är därför vi skall sitta med i deras beslutande församlingar. Vi kan inte, som tredje vice talmannen framhöll, sitta utanför och vara tvungna att anpassa oss efter regler som vi inte har haft möjlighet att påverka. I det här skedet är det viktigaste sättet att utöva vår suveränitet på att lägga ihop den tillsammans med de övriga staterna i Europa och i den europeiska unionen. Det är alldeles uppenbart att det är flera än de tolv som tycker att det här samarbetet är utomordentligt framgångsrikt. Det är mängder av stater som vill vara med här -- det finns en lång kö av ansökningar om medlemskap, inte minst från de stater som äntligen har lyckats kasta av sig det kommunistiska oket. För dem är det självklart att den europeiska unionen är garanten för en fredlig och demokratisk utveckling. Man kan också se hur den europeiska unionen på många områden och i stor omfattning medverkar till att stärka den här utvecklingen. Vi har också sett hur man nu vill medverka till att stänga Tjernobyl och satsa på nya och säkrare kärnkraftverk. På det ena området efter det andra finner man alltså att det är den europeiska unionen som lyckas klara framtidsutmaningarna eller åtminstone att ta rätt steg i den här riktningen. Jag vill understryka att jag tycker att Sverige har mycket att komma med i det här sammanhanget. Vi har på många områden nått en utveckling där vi kan dela med oss av metoder och modeller, som skulle gagna många delar av det europeiska samarbetet. Men detta kan vi inte göra utifrån. Det måste finnas regler och bestämmelser som gör det möjligt för oss att sitta med i de beslutande församlingarna. Herr talman! Med det beslut som vi fattar i dag gör vi det möjligt för Sverige att delta i det viktiga samarbetet -- om det svenska folket säger ja i folkomröstningen i höst, vilket jag verkligen hoppas. Som jag har sagt är det i de beslutande församlingarna som vi kan påverka framtiden i Europa och världen i övrigt. Den europeiska unionen står ju också för ett ökat internationellt samarbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i detta betänkande.
Herr talman! När vi tidigare diskuterade EES slog både regeringen och ja-anhängare i riksdagen fast att EES-avtalet stod på egna ben. När Jacques Delors var här fick han en fråga om vad som skulle hända med EES-avtalet om det svenska folket sade nej. Han svarade att det naturligtvis skulle bestå även i fortsättningen. Det finns länder som har ett starkt intresse av att förbättra demokratin och möjligheten att delta i beslutsprocessen i EES. Island har valt att stå utanför, och Schweiz får förmodligen ett liknande avtal. Jag kan inte heller se att EU skulle ha något intresse av att inte förankra besluten inom EES Diskussionen om hur EES skall förbättras borde redan föras, med hänsyn till hur folkopinionen är i detta land. I betänkandet står det: ''Utskottet vill framhålla att risken för kollisioner på fri och rättighetsområdet minskar om de bestämmelser som finns i Maastrichtfördragets inledning följs. - - När det gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen med sina detaljrika regler är konfliktriskerna enligt utskottets uppfattning större.'' Vi vet att detta har varit ett stort problem i förhandlingarna. Nu har regeringen gjort en deklaration, och EU har gjort en motdeklaration där det sägs att man förutsätter att Sverige följer det gemensamma regelverket också på detta område. Vad tycker Ylva Annerstedt om att utskottet måste skriva så här när det gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen?
Herr talman! Vi kan först titta på vad som händer med EES-avtalet. Bengt Hurtig, om majoriteten av de länder som har ingått ett avtal plötsligt faller bort därför att de har ansökt om medlemskap i den europeiska unionen är det klart att man måste ompröva om avtalet över huvud taget håller. Folkpartiet har på grund av att EES-avtalet inte medför något inflytande på besluten aldrig ansett att det är tillräckligt. Vi har inte kunnat vara med om att utforma reglerna i tillräckligt stor omfattning. Det är inte relevant att i detta sammanhang ta upp Island som har 250 000 invånare och en ekonomi som till 90 % är baserad på fiske. 75--80 % av Sveriges export går till EU-länderna. Det gör att Sverige är i en väsentligt annorlunda situation jämfört med Island. Vi har skrivit att det finns konfliktrisker. Det har vi gjort eftersom EU i dag inte har exakt lika stor offentlighet som vi har i vårt samhälle. Vi har också talat om att vår offentlighetsprincip icke är förhandlingsbar. Därför har vi inte haft med det i förhandlingarna. Vi har uttalat att vi i fortsättningen tänker använda offentlighetsprincipen på samma sätt som vi har gjort de senaste 200 åren. Det kan inte heller vara okänt för Bengt Hurtig att vår offentlighetsprincip har tjänat som modell för de riktlinjer som den europeiska kommissionen har lagt fast för det fortsatta arbetet när det gäller handlingar och beslut i EU. Att man inte omedelbart har tagit över vår modell kan man möjligen ha förståelse för när man vet att det i den europeiska unionen både finns länder som har nästan samma offentlighetsprincip som vi och länder där allting är hemligt om inget annat sägs. Det är självklart att man också i dessa sammanhang får ta ett steg i taget. Jag tycker att man har nått mycket långt när man har lagt fast de offentlighetsregler som man har gjort. Det fanns ju ett klart uttalande i Maastrichtavtalet om att offentlighet och öppenhet skall råda så långt det är möjligt.
Herr talman! Den fråga som jag ställde berörde närmast vad Ylva Annerstedt tyckte om den motdeklaration som kom från EU:s sida. Där slås det fast att man förutsätter att Sverige följer EU:s regelverk på detta område.
Herr talman! Man visste från början att EU skulle komma med en kommentar. Vi sade klart ifrån att vi inte tänker vika ifrån vår offentlighetsprincip. Vi har inte några kommentarer till offentlighetsprincipen i avtalet. Det betyder att EG-domstolen inte har någon jurisdiktion över vår offentlighetsprincip.

Herr talman! Den här dagen är mycket viktig för Sverige. Det beslut som vi skall fatta lägger den lagliga grunden för ett medlemskap i den europeiska unionen; jag säger hellre de europeiska gemenskaperna. I detta beslut lägger vi stor vikt vid den folkomröstning som skall hållas senare i november. Genom en särskild övergångsbestämmelse betonar vi att den har en alldeles speciell betydelse när det gäller överlåtelse av beslutsbefogenheter. Som Birger Hagård tidigare var inne på skall de europeiska gemenskaperna bygga upp freden i ett söndertrasat Europa. Under århundraden har det funnits ständiga konflikthärdar och krig mellan Tyskland och Frankrike. Efter andra världskriget fanns det en känsla av att vi nu måste göra något radikalt för att undvika kommande krig. Det var faktiskt tre betydelsefulla kristdemokrater som tog initiativ till det som vi sedan har sett i form av EG och EU. Det var Alcide de Gasperi från Robert Schumann från Frankrike som tillsammans kom på att freden skulle kunna bevaras genom att Europa integrerades ekonomiskt. Att binda ihop länderna skulle skapa sådana beroenden att man inte utan vidare kastade sig i krig med varandra. Detta är den viktiga idén bakom EU. EU är framför allt en fredens union. En stor del av det här betänkandet handlar om suveränitetsfrågorna. De har redan förekommit mycket i debatten, och den debatten kommer väl att accentueras inför folkomröstningen. Frågan om suveräniteten är viktig. Kommer vi att behålla ett rimligt mått av suveränitet vid ett medlemskap? Varje gång man ingår ett samarbetsavtal, oberoende av på vilken nivå det gäller, avhänder man sig suveräniteten. Om personen A och jag ingår ett samarbetsavtal kan jag sedan säga att jag har kvar min individuella suveränitet. Men när det kommer till kritan -- om det blir en konflikt -- kommer det att visa sig att det är avtalet som gäller. Det är alltså en inskränkning av suveräniteten. Att teckna ett avtal är ju helt frivilligt. Man avhänder sig suveräniteten helt frivilligt. Det är likadant i ett äktenskap. Det är ett typiskt sådant avtal. När man ingår ett äktenskap avhänder man sig en del av sin individuella suveränitet. Det är inget konstigt med det. Vill man inte avhända sig suveränitet, får man leva i ett slags isolering, både som individ eller som stat. Jag tror inte att det är en lycklig utveckling. Jag tror att det är nödvändigt att vi går in i de europeiska gemenskaperna. Det innebär att vi avhänder en viss, men avgränsad, suveränitet till de gemensamma organen. Det är inget konstigt med det. Egentligen ville jag ha en betydligt klarare skrivning på den punkten redan i första kapitlet i regeringsformen. Grundlagsutredningen inför EG hade också lagt fram ett förslag om det. Bengt Hurtig kallade det för en plattläggningsparagraf. Egentligen var det en ärlig deklaration om hur det faktiskt ligger till, dvs. en frivillig överlåtelse av suveränitet. De europeiska gemenskaperna brukar anklagas för centralism, maktkoncentration, klåfingrighet, byråkrati osv. Herr talman! Det är inget typiskt EG/EU-problem. Det är ett typiskt mänskligt problem. Det är ett problem som finns i Sverige, i bygemenskaperna, i partierna osv. Det finns ett naturligt mänskligt intresse att utöka sina maktbefogenheter. Det gäller bara att bygga in maktbalanser i det hela. Jag kan ta fram ett exempel. Häromdagen fattade riksdagen ett beslut om att framlägga synpunkter på hur regeringen fördelar sitt arbete. Det kan vara ett intressant uttalande. Men det hade ingen speciell laglig grund. Det var ett slags klåfingrighet. Men riksdagen hade egentligen ingen laglig kompetens för att fastställa att det skulle vara så. Inom EG/EU finns den typen av verksamheter. Jag konfronterades häromdagen med ett familjerättsligt uttalande från EU-parlamentet. Jag tillfrågades av en tidning hur jag såg på detta uttalande om Sverige skulle bli medlem i EU. Det var lätt att konstatera att familjerätten inte ligger inom gemenskapsrätten. Därför är det helt ointressant ur juridisk synvinkel att EU parlamentet har gjort detta uttalande. Det ligger inte inom de befogenheter som gemenskapen ger i juridisk mening. I Maastrichtfördraget har ett mycket viktigt korrektiv byggts in gentemot denna typ av klåfingrighet. Grundlagsutredningen inför EG besökte EG-domstolen i samband med utredningsarbetet. Domstolen uttryckte stor glädje över att subsidiaritetsprincipen skrivs in i fördraget. Det blir ett korrektiv för EG-domstolen riktat mot dem som vill vidga sina maktbefogenheter inom EG/EU:s organ. Det blir ett viktigt korrektiv. Inom parentes vill jag uttrycka en viss tacksamhet över att både regeringen och konstitutionsutskottet har låtit bli att översätta närhetsprincipen. T.ex. utrikesutskottet använder det begreppet. Närhetsprincipen är en irrelevant beteckning för subsidiaritetsprincipen. Jag kallar det för en språklig bastard. Jag är tacksam för att konstitutionsutskottet har lyssnat på mig när det gäller frågan om ikraftträdande. Inom Grundlagsutredningen inför EG ville man skapa en konstitutionell innovation så till vida att ikraftträdandet av grundlagsförändringarna inte skulle anges i form av datum utan i stället med hjälp av en enkel lag. Jag har hela tiden tyckt att det är konstigt att riksdagen skall besluta om grundlagsförändringar men inte veta när de skall träda i kraft. Jag är tacksam för att utskottet har lyssnat på den argumenteringen så att vi därför slipper ifrån dessa konstigheter i den kommande debatten om medlemskap. Herr talman! Vi kan ha olika uppfattningar om varför vi skall gå med i den europeiska unionen EU. Han talade om krämarliberalism osv. Jag sade åt honom att lägga de ideologiska principerna åt sidan och frågade honom sedan hur Norge skulle ställa sig om Sverige blev medlem i EU. Då sade han att Norge måste bli medlem. Jag frågade honom vad det var för princip som då skulle gälla. Då var han tvungen att säga att det var just krämarliberalismens princip som gällde för detta ställningstagande. Man kanske kan ha det synsättet på de europeiska gemenskaperna.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

Herr talman! Menar Ingvar Svensson att om vi inte blir medlemmar i unionen hotas freden i Europa? Jag tycker att det skulle vara egendomligt. Jag har ett svar till tredje vice talmannen. Vad skulle hända om svenska folket den 13 november sade ja till medlemskap och det inte skulle finnas ett vilande grundlagsförslag? Många av EU:s medlemsstater har inte ändrat sina grundlagar. EU har inte ställt några villkor för vår anslutning att vi skall ändra grundlagen. Det kan alltså inte vara någon brådska. Herr talman! Jag anser inte att riksdagen bör ändra grundlagen, så att det blir möjligt att lämna över beslutanderätt till EU. Därför kommer jag att stödja Vänsterpartiets meningsyttring där bifall yrkas till min och Tage Påhlssons motion K13. Detta är det viktigaste beslutet sedan Gustav Vasas dagar. Sverige är berett att ge upp sin suveränitet. Med det förslag som KU nu förelägger kammaren bevisas att en anslutning till Europeiska unionen är ett helt unikt stort beslut. Det har funnits en tendens i debatten i dag att vilja tona ned betydelsen av ett EU-medlemskap och jämställa avtalet med EU med andra internationella avtal som Sverige ingår oavbrutet. Men för dessa avtal har vi inte behövt ändra grundlagen. När vi skriver under mängder av internationella överenskommelser, så ger vi inte upp rätten till självbestämmande i vårt eget land. Skulle riksdagen besluta enligt konstitutionsutskottets betänkande 21 och riksdagen sedan bekräfta beslutet efter valet i höst, frånsäger Sverige sig rätten att själv bestämma över vilka lagar som skall gälla i landet. Beslut av europeiska unionen tar över svensk lag, även grundlag. Vi ger därmed upp vår suveränitet. Liksom landsting har rätt att besluta i vissa frågor kommer också Sverige i fortsättningen att kunna göra det inom områden som EU inte anser vara en gemensam angelägenhet för unionen. Blir vi medlemmar i unionen har vi därmed avsagt oss rätten att föra en egen utrikes-, säkerhets-, försvars-, handels-, jordbruks-, fiske-, konsument-, transport och miljöpolitik. Vi kommer inte att ha rätt att hindra utländskt kapital från att köpa upp våra företag och vår mark. Vi tvingas gå in för en ekonomisk politik som skall leda till en gemensam valuta och en gemensam centralbank, som inte kontrolleras demokratiskt och som har uppgiften att prioritera låg inflation framför arbete åt alla. Vi blir tvungna att rätta oss efter vad som beslutas i Bryssel av storföretagens lobbyister, byråkrater, diplomater och en och annan minister. EU:s lagar kommer att gälla i stället för våra egna. Det blir omöjligt att utkräva ansvar av dem som beslutar över oss. Utskottet citerar utredningsbetänkandet Suveränitet och demokrati. I betänkandet myntas begreppen formell och faktisk suveränitet. Genom medlemskap i EU får vi vara med och bestämma över andra EU-länder. Ja, det är sant. Men både vårt formella och faktiska inflytande blir självfallet litet, eftersom vi är ett till folkmängden litet land. Vi förlorar samtidigt rätten att bestämma över oss själva. Ju mer ekonomiskt beroende ett litet öppet land som Sverige är, desto viktigare är det att behålla rätten till självbestämmande. Det kan gälla rätten att behålla egna ekonomiska styrmedel som parerar inflytandet utifrån. Det är mycket oklart vilka beslut i EU vi måste rätta oss efter i alla fall om Sverige inte blir medlem. Jag vill gärna ha en precisering på den punkten. Har EU tagit över också suveräna staters beslutanderätt? Ingen kan påstå att Sverige är isolerat nu. Varför skulle vi bli det därför att våra grannländer bildar en union? Sverige ligger i Europa, och vi är sedan länge med och deltar aktivt i Europas utveckling och fattar beslut om Europa. Vi deltar på lika villkor i standardiseringsarbetet, har en gemensam arbetsmarknad, ett gemensamt studentutbyte, forskningssamarbete osv. Liksom de andra EFTA-länderna har vi sedan länge ett frihandelsavtal med EU. Det finns alltså inga tullar oss emellan. Sverige tillhör de tio länder i världen som samarbetar mest internationellt. Förutom i täta ministerkonferenser deltar våra rikspolitiker och ämbetsmän från statliga verk och myndigheter, enligt en rapport till Finansdepartementet, i 3 754 organisationer i världen, varav en hel del i Europa. Ett litet land kan inte tvinga någon. Vår möjlighet att påverka ligger i att föra fram väl underbyggda förslag som kan accepteras frivilligt. Vi påverkar andra, och vi påverkas av andra. Vi har ett utbyte mellan fria länder. Så tycker jag det skall fortsätta att vara. Men varje land måste ha rätt att bestämma över sitt eget. Alternativet till medlemskap i unionen är faktiskt att behålla suveräniteten och fortsätta det intensiva internationella arbete som vi sedan länge är inblandade i. När det gäller förhandlingsresultatet är det så, att på de områden där vi inte fått ett skriftligt undantag i avtalet -- eller anslutningsakten, som den heter -- är vi bundna av samtliga EU:s lagar. EU har för närvarande inte någon lag på offentlighetsrättens område, men vad jag förstår kan man besluta om en sådan med en kvalificerad majoritet som Sverige inte skulle kunna stoppa. Då skulle vi i Sverige bli bundna av den offentlighetsprincip som anges i denna lag och kan inte längre behålla vår egen. Vi har inte krävt undantag från att delta i ett gemensamt försvar och inte heller från att ge upp vår valuta och rätt att föra en egen ekonomisk politik. Alltså är vi bundna av alla de fördrag som gäller på dessa områden om vi blir medlemmar. Vi har bara fått tidsbegränsade undantag, som upphör efter några år -- utom snuset. Dessutom skulle vi betala EU ca 20 miljarder kronor per år efter en övergångsperiod. Det är mer än t.ex. hela socialhjälpen i Sverige. För att få tillbaka en del av dessa våra egna pengar till jordbruk och regionalpolitik måste vi rätta oss efter om råd hur vi skall använda våra egna resurser i vårt eget land. Det tycker jag är en ynkedom, det är förödmjukande. Jag vill gärna ta upp en fråga som kommer tillbaka, nämligen reglerna för folkomröstningen. Det föreligger ett förslag, men frågan hör också hemma inom grundlagsändringen. Den proposition om folkomröstning som nu ligger på riksdagens bord föreslår tre valsedlar. Förutom ja och nej skall samhället också erbjuda ett tredje alternativ: blank röstsedel. Om man räknar andelen nej och ja av dem som totalt deltagit i folkomröstningen försvåras möjligheten att få majoritet för något förslag! Det fanns visserligen en blank sedel även vid förra folkomröstningen, men där räknades endast de som valt något av linjerna 1, 2 eller 3. Kommer detsamma att ske denna gång? Det tycker jag är en viktig fråga. När Ulf Dinkelspiel vid presskonferensen om denna proposition om folkomröstningen med emfas betonade att ett resultat för nej över 50 % gör att avtalet förkastas, så har han inte sagt vad som händer om t.ex. 49 % säger nej, 40 % säger ja och resten valt valsedlen där det är tryckt ''blank röstsedel''. Alla partier säger sig ämna följa folkomröstningens resultat. Då är det viktigt att det är entydigt. Om man bara räknar ja och nej-sedlar, då blir utslaget entydigt ja eller nej, om vi nu inte skulle få exakt lika röstetal. Det sista är väldigt osannolikt. Det är alltså mycket viktigt att vi redan nu kan slå fast att man visserligen använder den blanka röstsedeln för att få veta hur många som har deltagit, men när det gäller att svara ja eller nej, så räknas endast rösterna från dem som använt jaeller nej-sedlar. Grundlagsändringen innebär ju också att riksdagen med enkel majoritet kan ansluta Sverige efter folkomröstningen. Det står inte något om resultatet av folkomröstningen. Det är viktigt att redan nu få veta om man kommer att räkna in de blanka sedlarna och hävda att det inte fanns en majoritet för nej, även om det var fler som röstade nej än som röstade ja. Någon borde också inför grundlagsändringen ge besked om den punkten. Herr talman! Jag anser alltså att riksdagen inte bör ändra grundlagen så att det blir möjligt att överlämna beslutanderätt till EU. Därför kommer jag att stödja Vänsterpartiets meningsyttring i de fall bifall yrkas till min och Tage Påhlssons motion
Herr talman! Bara en kort fråga till Birgitta Hambraeus. Hörde jag verkligen rätt när jag tyckte mig höra att Birgitta Hambraeus anser att vi mycket väl kan gå med i EU även om vi inte ändrar den svenska grundlagen?
Herr talman! EU har inte ställt som krav att vi skall ändra grundlagen. Det innebär att om de accepterar oss utan en grundlagsändring, så kommer vi när vi deltar i de beslutande organen inom EU att säga att vi inte kan ta ställning till vissa frågor förrän vi gjort en grundlagsändring eller riksdagen ändrat andra lagar. Därmed behåller vi fortfarande vår beslutanderätt och har inte överlåtit den. Eftersom EU inte krävt en grundlagsändring tycker jag detta är en intressant möjlighet att lämna frågan öppen. Jag hoppas och arbetar för, som tredje vice talmannen vet, att svenska folket skall säga nej i folkomröstningen. Men även om man skulle säga ja tycker jag det är en intressant möjlighet att ansluta sig utan att ge upp suveräniteten.
Herr talman! Detta är onekligen en originell ståndpunkt, som det är svårt att finna stöd för någonstans, såvitt jag kan förstå. I 10 kap. 5 § RF står att vi kan överlåta befogenhet i begränsad omfattning. Birgitta Hambraeus har ju själv i sitt anförande vältaligt illustrerat hur mycket EU kommer att besluta om och så mycket EU övertar redan vid vårt inträde i EU. Anser Birgitta Hambraeus att den suveränitet vi överlämnar är endast i begränsad utsträckning och väl förenligt med 10:5 i dess nuvarande lydelse?
Herr talman! Om jag är rätt underrättad har Danmark inte ändrat sin grundlag på den här punkten. Danmark har vid flera tillfällen, när EU gått över det som Danmark ansett vara riktigt, sagt att det här måste vi ha en folkomröstning om. Det är inte obekant att man faktiskt första gången röstade nej till Maastrichtavtalet i folkomröstningen. Man var alltså tvungen att gå tillbaka till folket i en sådan fråga. Jag tycker att detta är en intressant möjlighet. Som jag sade i min förra replik önskar jag ju att Sverige över huvud taget inte skall gå med i Europeiska unionen, men att nu forcera fram en grundlagsändring innan folket tagit ställning tycker jag är felaktigt och kanske också onödigt. Vi skulle kunna tänka oss en övergångsperiod, om folket säger ja, där vi alltså är medlemmar men med bibehållen grundlag. Då blir vi en medlemsstat som i allra högsta grad fördröjer processen. Ofta går den nog litet för fort, så det skulle snarast ha en positiv inverkan på EU.

Herr talman! Visserligen är jag suppleant i konstitutionsutskottet, men jag har tyvärr inte haft möjligheter att följa hela den här debatten om detta viktiga betänkande som riksdagen skall ta ställning till i dag. Med mitt inlägg här i dag avser jag varken att propagera för eller emot medlemskap i Europeiska unionen. Däremot skulle jag vilja ha klarhet när det gäller vissa frågor om offentlighetsprincipen. Jag tycker att det står oklart skrivet om vi har några garantier för att offentlighetsprincipen inte kommer att rubbas i samband med ett EU medlemskap. Efter att ha läst betänkandet känner jag mig inte heller övertygad om att vi har sådana garantier. Förslaget till beslut innebär att riksdagen skall kunna överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskapen utan begränsningar. Sedan kommer förbehållet: så länge dessa har ett fri och rättighetsskydd motsvarande det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Såvitt jag kan se finns det ingen garanti för att vi inte kan komma att tvingas ändra våra grundlagar. Det är i grundlagen som offentlighetsprincipen regleras, närmare bestämt i tryckfrihetsförordningen. I betänkandet står att EG-rätten har företräde framför nationell rätt. Om en lagbestämmelse i ett medlemsland strider mot en EG-regel är landets domstolar och myndigheter skyldiga att tillämpa EG-regeln framför den inhemska regeln. Detta gäller i princip även om den inhemska normen tillhör landets konstitution. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att om ett EG-direktiv t.ex. strider mot vår tryckfrihetsförordning så kommer EG-rätten att ha företräde om vi inte ändrar på grundlagen. Socialdemokraterna har lagt fram en motion där det sägs att beslutanderätten över grundläggande principer såsom offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inte bör kunna överlåtas utan samtidig ändring av grundlagen. Utskottet svarar att ändringen av regeringsformen inte kan anses öppna möjlighet att överlåta beslutanderätt som väsentligt rubbar dessa principer utan samtidig ändring av grundlagen. Det kan uppfattas som om man har gett Socialdemokraterna garanti för att vi inte skall tvingas ändra på tryckfrihetsförordningen. Jag undrar vad ''väsentligt rubbar'' innebär. Den frågan skulle jag vilja ställa till tredje vice talman och tillika statsvetaren Bertil Fiskesjö. Hur skall vi tolka det som sägs i betänkandet? Finns det verkliga garantier för att vi inte skall behöva ändra någonting i tryckfrihetsförordningen framöver? Jag tänker särskilt på det förslag som ligger i ministerrådet om att man avser att införa ett EG direktiv när det gäller integriteten. Vi som deltog i Datalagsutredningen kunde konstatera att det förslag som EU-parlamentet har tagit ställning till inte är förenligt med svensk offentlighetsprincip. Om EG-direktivet går igenom och vi inte ändrar våra grundlagar kan jag inte förstå annat än att EG direktivet i alla fall kommer att gälla. EG-rätt går före våra konstitutionella lagar. Det här är ett sakområde som inte ingår i överlåtelseprincipen. Daniel Tarschys utredning om sekretessbestämmelser har också visat att när det gäller sakområden kan det uppstå förändringar som medför att vi är tvungna att t.ex. ändra i tryckfrihetsförordningen. Därför skulle jag gärna vilja ha ett besked på den här punkten ifrån Bertil Fiskesjö eller någon annan hågad person i utskottet. Hur skall man se den här texten? Skall man se det som ett förbehåll? Skall vi, om ett infört direktiv i den europeiska unionen kommer i konflikt med våra lagar, se texten som utskottet skriver som ett förbehåll så att vi kan hävda att vi har tagit ställning till att lagen inte skall ändras? Hur skall man uppfatta texten? I förhandlingarna om offentlighetsprincipen har vi tyvärr inte tagit upp frågan om garanti så att vi inte behöver göra förändringar. I en deklaration sägs att offentlighetsprincipen är en omistlig del i vår demokrati som ingår i vårt kulturarv som vi inte är benägna att ändra. I deklarationen finns såvitt jag kan se inte heller några garantier. Tvärtom har EU deklarerat att Sverige måste följa EG-rätten. Därför känner jag mig fortfarande orolig på den här punkten. Jag skulle vilja att vi klarade ut den här frågan. Det här betänkandet handlar inte bara om hur vi skall komma in i EG och vilka möjligheter vi skall ha enligt regeringsformen. Det handlar också om socialdemokraternas motion och om vi har några garantier för offentlighetsprincipen.

Herr talman! Om jag minns rätt gällde min fråga att utskottet säger att man öppet skall redovisa förhållandena. Men man har inte redovisat artikel 240 i Romfördraget som innebär att det här gäller för evigt. Det har inte heller redovisats vad som gäller enligt internationell rätt om man skulle vilja begära utträde. Man har inte heller redovisat vad som gäller i det här avseendet för EES-avtalet. Det finns faktiskt en vetorätt inom EFTA. Det finns möjligheter till utträde och en beslutsmekanism där parlamentariker är inblandade. Jag tycker att utskottet borde ha redovisat dessa förhållanden öppet.
Herr talman! Jag tycker att Catarina Rönnungs replik uttryckte en förhoppning om att man skall kunna ta hänsyn till t.ex. vår offentlighetsprincip i samband med ett medlemskap. Jag känner mig dock fortfarande inte övertygad om att det verkligen kommer att bli så. Jag uppfattade att den socialdemokratiska motionen gav uttryck för att vi skall ha garantier på det här området så att vi inte behöver ändra på offentlighetsprincipen. Fortfarande tycker jag att det är mycket viktigt att vårt konstitutionella utskott här i parlamentet också kan tala om hur det blir på den punkten. Har vi garantier eller inte?

Herr talman! Jag är ganska övertygad om att ingen av oss som har varit uppe i talarstolen i dag är emot ett utvidgat samarbete med Europa, tvärtom. Om det målet tror jag att vi alla är rörande ense. Det är den väg som man har valt för att nå dit, nämligen Maastrichtavtalet, som jag och några få tillsammans med mig är emot. Maastrichtavtalet är inte bara utopiskt. Det motverkar direkt sitt eget syfte. Nu är det emellertid så lyckligt den här gången att det inte är vi här i riksdagen som avgör frågan. Det är svenska folket självt som i en folkomröstning avgör om Sverige skall bli en del av unionen. Det är folket som vi skall försöka att övertyga, inte riksdagsledamöterna. Därvidlag är jag betydligt mer optimistisk än vad jag är när det gäller mina kolleger här i riksdagen.

Herr talman! Jag skall inte ytterligare gå in på alla intressanta frågor som än en gång har tagits upp här. Men för att inte allt skall bli hängande i luften vill jag anknyta till det som Birgitta Hambraeus sade i sitt senaste inlägg. Hon sade att vi inte behöver ändra grundlagen i Sverige därför att det har man inte behövt att göra på annat håll. Till att börja med var detta en halv sanning. En del länder har ändrat sina grundlagar. Men att andra länder inte har behövt ändra sina grundlagar beror på att de redan har haft en sådan utformning att det har möjliggjort medlemskap i EU. Birgitta Hambraeus nämnde särskilt Danmark. Då vill jag läsa direkt ur 20 § i den danska grundlagen. Jag gör en fri översättning från danskan, så det blir kanske inte ett perfekt juridiskt språk. Så här står det: Befogenheter som enligt denna grundlag tillkommer rikets myndigheter kan genom lag i närmare bestämt omfång överlämnas till mellanfolkliga myndigheter som har upprättats vid en ömsesidig överenskommelse med andra stater för att främja mellanfolklig rättsordning och mellanfolkligt samarbete. I Danmark ansåg man att denna paragraf var till fyllest för att möjliggöra ett medlemskap. Men vår grundlagsparagraf har inte denna utformning,
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att tredje vice talmannen har läst in detta till protokollet, så det finns med hur Danmark har beslutat. Jag vill betona att jag sade att ''många'' länder inte har ändrat sin grundlag. Jag sade inte att det inte var något land som hade gjort det. Eftersom EU inte har krävt att vi skall ändra vår grundlag -- man är fullt införstådd med de regler som gäller i Sverige -- för att bli medlemmar, skulle det naturligtvis vara möjligt för oss att bli medlemmar, om svenska folket säger ja, utan att överlämna beslutsbefogenheter till EU. När en lagändring måste ske borde vi i varje fall ta upp denna i riksdagen och sedan får det ta den tid som det tar, precis som i Danmark när det gäller folkomröstning om grundlagsändring. Det är ju det som har stoppat upp processen. Man har varit tvungen att invänta grundlagsändringarna och förändringarna i de övriga länderna. Vi skulle också kunna gå in för samma sak. Även om det nu inte framgår lika tydligt, är detta förslag till grundlagsändring en ''plattläggningsparagraf''. Vi ger oss utan att ge de människor som -- om vi blir medlemmar -- skall förhandla någon laglig möjlighet att bromsa. Vi skall vara med på rubbet och vi blir överkörda. Vi har inga möjligheter att hävda att vi enligt vår konstitution inte kan fatta vissa beslut. Jag tycker att det är onödigt och felaktigt att besluta om en grundlagsändring, även om svenska folket skulle säga ja i folkomröstningen.
Herr talman! Jag hade hoppats att Bertil Fiskesjö skulle säga någonting om offentlighetsprincipen. Innebär detta några garantier för att vi inte behöver ändra på offentlighetsprincipen? Bertil Fiskesjö inledde sitt anförande med att säga att det är några frågor som hänger i luften, och den här frågan hänger mycket i luften. Att veta om vi har nåra garantier eller ej är en principiellt viktig fråga. Skall vi betrakta detta betänkande som ett förbehåll som Sverige sedan kan använda sig av om t.ex. förslaget till EG-direktiv skulle gå igenom i ministerrådet? Kan vi i så fall använda oss av detta betänkande som ett förbehåll för att inte behöva ändra på tryckfrihetsförordningen? Förslaget till EG direktiv innebär ett krav på förändring av vår tryckfrihetsförordning. Jag vill att Bertil Fiskesjö skall svara på den frågan.
Herr talman! Man kan naturligtvis aldrig säga aldrig i olika frågor när det gäller EU:s framtida utveckling. Vi vet inte hur det blir. Vad vi kan konstatera är att EU inte har någon lagstiftning på yttrandefrihets och sekretessområdet som är gemensam för alla länder. Den grundläggande orsaken till detta är att formerna skiftar så kolossalt i olika länder. I ena kanten finns England med sin oerhört stränga sekretess och längst ut på den andra kanten ligger Sverige med en väldig öppenhet. Danmark och Holland ligger oss närmast. Därefter kommer Tyskland och de övriga länderna i en fallande skala. Det är klart att jag inte kan ge något fribrev för all framtid. Om sådana här frågor kommer upp, måste det fattas beslut i dem. Om vi är medlemmar, kan vi vara med och bestämma hur dessa beslut skall se ut. Direktivet om den personliga integriteten, som Ingela Mårtensson tydligen är ängslig för, har ännu inte beslutats. Det har ju ifrågasatts även inom EU, om man över huvud taget skall ge sig in på en lagstiftning av det slaget. När det gäller en par mindre frågor kommer redan nu vår tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag att påverkas genom vår anslutning till EU. Men i dessa två avseenden har ingen haft någonting att invända. Det har ju inte heller förts någon debatt om detta.
Herr talman! Det är ju en väsentlig fråga. Statsråd efter statsråd har stått här i kammaren och sagt att detta är en omistlig del av vår demokrati och att offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar. Vi skall inte rubba på den. Det står i betänkandet att inget väsentligt skall rubbas när det gäller grundläggande frågor syftande till offentlighetsprincipen, meddelarskydd osv. Hur skall man bedöma detta dokument? Innebär det något förbehåll eller ej? Jag kan inte tolka Bertil Fiskesjö på annat sätt än att det är oklart inför framtiden hur det blir. Jag har tagit upp detta exempel för att visa att det inom en ganska snar framtid finns en risk för att vi tvingas ändra på offentlighetsprincipen. Oavsett om det är realistiskt eller ej måste ändå riksdagen och det svenska folket få veta om vi har rätt till offentlighetsprincipen eller om EU kan fatta beslut som gör att vi väsentligt måste rubba på offentlighetsprincipen. Om man ändrar i offentlighetsprincipen i enlighet med förslaget blir det en väsentlig förändring och en väsentlig försämring, vilket jag inte tycker är acceptabelt. Därför var det så angeläget att helst i förhandlingsskedet få garantier för särregler. Möjligtvis skulle man kanske kunde använda sig av detta betänkande som ett förbehåll. Därför ställer jag fortfarande frågan om vi i en eventuell kommande konflikt kan använda oss av detta dokument som ett förbehåll.
Herr talman! Jag blev något förvånad över Birgitta Hambraeus frågeställning. Hennes invändning mot grundlagsförändringarna var att EU inte hade krävt att Sverige skulle genomföra några grundlagsförändringar. Detta är ett mycket märkligt påstående, eftersom Europeiska gemenskapen inte har någon som helst kompetens att kräva av medlemsländerna att de skall förändra sina grundlagar. EU har att se till att Sverige lever upp till fördragen och de ingångna avtalen, men hur vi gör med våra grundlagar är helt vår ensak.

Vi återupptar förhandlingarna med en frågestund. Frågor besvaras av statsminister Carl Bildt, kulturminister Birgit Friggebo, arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, finansminister Anne Wibble och kommunikationsminister Mats Odell. Ni är välkomna till denna frågestund. Reglerna är välkända för kammarens ledamöter: korta, precisa frågor. Statsministern svarar på övergripande frågor och övriga regeringsledamöter företrädesvis på frågor inom deras egna verksamhetsområden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga kulturministern med anledning av att vi i massmedierna de senaste dagarna har kunnat läsa om en polsk familj som bott i sex år i Sverige och som fött ett barn här för tre år sedan. De har kommit hit legalt, värvade för att jobba i den svenska sjukvården. Vidare har de inte gjort några lagöverträdelser. De har anställning och arbetsgivare som önskar behålla dem. Min fråga är: Är det rimligt att de här personerna utvisas med tio arbetsdagars varsel samt åläggs besöksförbud under två år?
Herr talman! Som Peeter Luksep vet kan jag inte uttala mig i enskilda fall. Däremot kan jag uttala mig om principerna när det gäller tillfälliga arbetstillstånd, som det är fråga om här -- det handlar ju inte om asylsökande eller om personer som är i behov av skydd. Det finns egentligen inte några riktigt fastlagda regler för hur lång tid man får bevilja arbetstillstånd. Men det har utbildats en praxis mellan Invandrarverket och arbetsmarknadsmyndigheterna. Denna praxis utgår från att man inte bör bevilja tillfälliga arbetstillstånd längre än under fyra år. Sedan har bestämmelserna utvidgats under senare tid, framför allt när det gäller idrottsmän och företagsledare för internationella bolag och liknande. I förarbetena till bestämmelserna om tillfälliga arbetstillstånd har man sagt att det inte är rimligt att bevilja så långa tillstånd att de börjar uppgå till den tid som behövs för att bli svensk medborgare. Det betyder ju att är det familjer som har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd och dessa har förlängts och man nu t.o.m. har gått över tiden för när man kan erhålla medborgarskap, måste naturligtvis, enligt min uppfattning, myndigheterna ta hänsyn till detta.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturminister Birgit Friggebo. Alldeles strax i dag kommer riksdagen att behandla frågan om en ny myndighetsorganisation på radio och TV området. Frågan gäller bl.a. var den nya myndigheten skall lokaliseras. Innan riksdagen har fattat beslut har kulturministern i samband med ett besök i Sundsvall så sent som i tisdags uttalat att den nya myndigheten skall lokaliseras till Gamla stan. Min fråga till kulturministern är: Kommer kulturministern att delta i dagens debatt här i kammaren alldeles strax?
Herr talman! Först vill jag på det bestämdaste tillbakavisa att jag skulle ha sagt vad Bo Forslund påstår att jag skulle ha sagt i Sundsvall. När jag tillfrågades av alla möjliga medier i Sundsvall -- tydligen är detta en stor fråga för vissa personer i Sundsvall -- informerade jag just om att riksdagen denna dag skulle debattera denna fråga och fatta beslut. Innan riksdagen har fattat beslut kan naturligtvis varken jag eller regeringen ge något besked om vad vi skall göra eller inte göra, eftersom det är riksdagen som beslutar. Jag har också informerat medierna där uppe att man i betänkandet från utskottet säger att regeringen bör överväga möjligheterna att lokalisera myndigheten till annan kommun än Stockholm. Jag har också sagt att det här inte ger så väldigt strikta direktiv om vad regeringen bör göra efter det att riksdagen har fattat sitt beslut. Därför avvaktar både jag och regeringen beslutet här i riksdagen i dag innan vi vidtar åtgärder.
Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Mats Odell. Det finns ju en proposition om Göteborgstrafiken. Propositionen är nu under behandling i utskottet. I propositionen finns det pengar till kollektivtrafiken. Jag skulle då vilja veta om det finns några hinder för eller problem med att de här kollektivtrafikprojekten genomförs oavsett hur det går senare med de mera kontroversiella och ännu inte klara vägprojekt som skall finansieras med biltullar. Finns det alltså några hinder att Göteborgspolitikerna och politikerna i regionen genomför kollektivtrafikprojekten så snart det någonsin är möjligt?
Herr talman! Som Johan Lönnroth torde känna till innebär den här propositionen att regeringen nu återkommer till riksdagen just för att möjliggöra en friare användning av pengarna till kollektivtrafikdelen i Göteborgspaketet än vad som fanns i den ursprungliga propositionen -- alltså just för att inhämta riksdagens bemyndigande att utbetala de här pengarna. Detta innebär dock inte att det är möjligt att frånträda hela huvudtanken med det här paketet. Det handlar både om att skapa bättre villkor för kollektivtrafiken och om att minska biltrafiken i Göteborgs innerstad och samtidigt få en finansiering för de kringfartsleder som ingår i den här överenskommelsen.
Herr talman! Detta med vägtullar är så kontroversiellt att det finns en osäkerhet om det går att genomföra det här inom rimlig tid. Därför kan det finnas de som resonerar så, att det är risk för att vi får betala tillbaka de pengar som går till kollektivtrafiken. Jag skulle vilja ha en bekräftelse från kommunikationsministern om att det nu är möjligt att börja använda dessa mycket angelägna pengar till kollektivtrafiken, oavsett hur det sedan går med biltrafikprojekten.
Herr talman! Möjligheten att använda kollektivtrafikmedlen öppnas nu om riksdagen bifaller regeringens proposition. Däremot utgår regeringen från att alla parter i Göteborgsöverenskommelsen är beredda att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med överenskommelsen.
Herr talman! Jag antar att finansministern anser att det är viktigt att hålla på principen om att ramanslag inte får överskridas. I tilläggspropositionen görs det ett anmärkningsvärt undantag för Utbildningsdepartementets eget myndighetsanslag, som på grund av föregivet informationsbehov och internationaliseringsarbete vill överskrida sin budget med 43 %. Det här kan uppfattas som en uppluckring av den strama budgetpolitiken och som en signal till andra förvaltningar. Därför vill jag fråga finansministern om hon offentligt vill säga vad hon hade att säga till Utbildningsdepartementets chef om det här överskridandet och vad hon kommer att säga till andra förvaltningschefer som vill överskrida sina myndighetsanslag på likartat sätt med ungefär samma argument.
Herr talman! Jag kan försäkra, Lena Hjelm-Wallén, att det har varit många och långa diskussioner för att utröna vad detta överskridande beror på. Det är ganska uppenbart att det har funnits svårigheter när det gällt att beräkna en del poster i de olika anslagen. Det är mycket olyckligt att detta överskridande har skett. Utbildningsdepartementet har självt finansierat pengarna, vilket är en starkt förmildrande omständighet. Det handlar alltså inte om några nya pengar som behöver lånas upp, utan det handlar om finansiering inom Utbildningsdepartementets verksamheter. Tekniken med ramanslag håller ju på att införas nu. Det är väldigt viktigt att den följs av alla myndigheter, departement osv. Jag är helt övertygad om att resultatet av någon smärre försyndelse i början av processen faktiskt ytterligare understryker behovet av att alla myndigheter, även sådana som Lena Hjelm-Wallén kanske har närmare beröring med, fullföljer tankarna på att man får en påse pengar och sedan får man inte göra av med mer.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Kompletteringspropositionen var som en påse, tom och innehållslös. Tycker finansministern att det vore bra om finansutskottet förhandlade fram de konkreta besparingar som måste till och som regeringen misslyckats med att ta fram?
Herr talman! Jag tycker alltid att det är utomordentligt bra om utskottet kommer överens om besparingar. Dan Erikssons medverkan hittills har i flertalet fall gått ut på precis motsatsen. Det räcker med att se på Ny demokratis medverkan i beslut som har fattats här i kammaren under de senaste veckorna för att lägga märke till att de har resulterat i ett stort antal ökade utgifter, vilket inte riktigt stämmer med den tanke som Dan Eriksson här försöker göra sig till tolk för. Det är alldeles uppenbart att Dan Eriksson talar med dubbla, för att inte säga tredubbla, tungor.

Herr talman! Jag vill vända mig till statsministern. I förra veckan uttalade riksdagen allvarlig kritik mot regeringens sätt att dela upp bostadspolitiken på sju statsråd och nästan lika många departement. Häromdagen kommenterade statsministern detta och jag fick intrycket -- jag hoppas att det är fel -- att han tänkte strunta i det beslut som riksdagen fattade.
Herr talman! Min kommentar till detta beslut är alldeles riktigt uppfattad. Regeringsformen anger en mycket tydlig maktfördelning och ansvarsfördelning mellan riksdagen, som har att fatta vissa beslut, och regeringen inklusive statsministern, som har att fatta andra. Det innebär att frågan om fördelningen av arbetet inom regeringen, inklusive detta, är en fråga för regeringen och för statsministern.
Herr talman! Både jag och riksdagens majoritet är medvetna om att det är statsministern som bestämmer hur man organiserar. Däremot tycker jag att det milt uttryckt är anmärkningsvärt att negligera ett uttalande av riksdagen om att konsekvensen av den arbetsfördelning som man har bestämt sig för blir till allvarligt men för verksamheten, för bostadspolitiken.
Herr talman! Statsministerämbetet kännetecknas av respekt för konstitutionen och den maktfördelning och ansvarsfördelning som är fastlagd där. Det har jag att hålla mig till och det kommer jag att göra, alldeles oavsett om riksdagen finner sig föranlåten att gå utöver detta. Låt mig vad gäller bostadspolitiken generellt säga att det vi har lyckats åstadkomma är de lägsta hyresökningar som vi har haft i det här landet på 20 år och en minskning av byggkostnaderna på ett sätt som jag tror att företrädare för det parti varifrån frågeställaren kommer inte hade kunnat föreställa sig var möjlig. Vi lägger nu grunden för en bättre bostadsförsörjning och en bättre bostadspolitik framöver. Jag vill inte säga att detta är en konsekvens just av att vi har avskaffat bostadsdepartementet. Det är en konsekvens av en framgångsrik politik i största allmänhet.
Herr talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Hörnlund. m ungefär två månader avser Volvo att lägga ned tillverkningen av personbilar i Kalmar. Volvo har nått framgångar på senare tid genom att man säljer allt fler bilar. Kapacitetstaket är snart uppnått. Då framstår det för många, även för mig, såsom olyckligt och kanske tveksamt om man skall fullfölja nedläggningsbeslutet.
Herr talman! Jag har ett flertal frågor som har med Volvo att göra -- detta viktiga företag. Jag kommer inom kort att ha ett sammanträffande där de frågorna kommer att diskuteras. Kalmarfabrikens framtid är en viktig fråga, oavsett vilken verksamhet som skall bedrivas vid fabriken. Den kommer att diskuteras.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturminister I slutet av förra året föreslog hon och regeringen införandet av ett system med tidsbegränsade uppehållstillstånd för vissa grupper av asylsökande. Detta förslag har sedermera riksdagen godkänt, trots min kritik. Nu har jag erfarit att kulturministern och även vice statsministern vid flera tillfällen offentligt kritiserat detta och sagt att man inte vill ha ett system med tillfälliga tidsbegränsade uppehållstillstånd för asylsökande. Innebär det att regeringen avser att återkomma till riksdagen och upphäva det beslut som regeringen föreslog i slutet av förra året?
Herr talman! Som jag har svarat Georg Andersson tidigare avser regeringen inte att komma med ett sådant förslag. Jag har också redovisat tidigare här i kammaren att jag inte anser, och det gör inte heller regeringen, att tillfälliga uppehållstillstånd skall vara ett regelrätt inslag för asylpolitiken. Däremot har vi öppnat en möjlighet vid massflyktssituationer, där det är fråga om katastrofer av kortvarig längd, krig som man kan bedöma tar slut ganska snart, miljökatastrofer eller liknande, att reglera hur en kortvarig vistelse i Sverige skall kunna fungera. Det fanns inga bestämmelser om vilka myndigheter som skulle sköta detta, vilka som skulle sköta mottagningssystem och förläggningsplatser. Det var viktigt att få en reglering av detta liksom under vilka former och med vilken status som man skulle få vistas här i riket vid sådana situationer. Vid den normala asylprövningen, när människor söker skydd undan diktaturer, tortyr och förföljelse, är det däremot både min och regeringens uppfattning att man inte bör använda ett system av tillfälliga uppehållstillstånd.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Två gånger, nu senast i Gorazde, har FN tvingats ingripa med de medel som FN-stadgans artikel 41 föreskriver för att förhindra ett blodbad. Även denna gång skedde det med framgång. Återigen slirar man på tungan och säger att FN naturligtvis inte alltid kan ingripa överallt i Bosnien. FN befälhavaren Rose har i dag kritiserat bosnierna för att inte försvara sig tillräckligt kraftfullt själva. Min fråga till statsministern är: Hur länge är det försvarbart att upprätthålla ett vapenembargo som förhindrar bosnierna att försvara sig när inte FN är mäktigt att göra det?
Herr talman! Sveriges politik är som bekant att vi inte anser att det är klokt att förse olika typer av konfliktområden med olika typer av vapenleveranser. Det är svensk politik. Den bedriver vi själva. Det vore litet konstigt om vi skulle anbefalla världssamfundet någon annan politik, dvs. att man nu skulle öppna slussportarna för vapenleveranser till f.d. Jugoslavien, där det inte verkar vara bristen på vapen som är det mest dominerande. Man skall ha klart för sig att ett hävande av FN:s vapenembargo inte är ett hävande av embargot enbart för leveranser till den bosniska regeringssidan. Det är lika mycket ett hävande av embargot för leveranser till den serbiska sidan, den kroatiska sidan eller vilken annan sida som helst som väljer att kasta sig in i dessa blodiga drabbningar. Är det någonting som jag vill förstärka där nere är det Förenta nationernas möjlighet att verka framför allt genom mer trupp på marken. Därför välkomnar jag och regeringen det beslut som säkerhetsrådet nu har fattat, som möjliggör en utökning av Unprofors personalstyrka. Det kanske är den enstaka insats som vid sidan av det politiska förhandlingsarbetet kan bidra mest till en lösning av konflikten.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Vi har tagit emot ganska många flyktingar från Bosnien. Såvitt jag förstått är de inte helt nöjda med det programutbud som Sveriges Radio tillhandahåller. Jag frågar därför om kulturministern avser att ta upp överläggningar med Sveriges Radio om serviceprogram som riktar sig till invandrare från Bosnien. Helst skulle de vilja ha program på bosniska.
Herr talman! Avtalet mellan staten och Sveriges Radio och Sveriges Television skall göra. Där finns det också bestämmelse att man skall se till att det finns minoritetsprogram av olika slag. Däremot är det inte en uppgift för regeringen att i detalj bestämma på vilka minoritetsspråk man skall sända och omfattningen av programmen på olika minoritetsspråk. Det är en grannlaga uppgift för både Sveriges Radio och Sveriges Television att ha nära kontakter med olika grupper och göra anpassningar efter de invandrargrupper som finns i Sverige. Jag utgår från att både Sveriges Television och Sveriges Radio är lyhörda för önskemål framför allt från så stora grupper som det nu är fråga om från det forna Jugoslavien.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. När man avvecklade myndigheter, t.ex. Universitets och högskoleämbetet, sade man från regeringens sida att det skulle innebära en förenkling av den centrala myndighetsstrukturen och ett effektivare utnyttjande av resurserna. Man ansåg att det skulle leda till en besparing på 10 miljoner kronor. Vi vet att man i årets tilläggsproposition överskrider anslaget på Som skäl för detta kraftiga anslagsöverskridande anför man att det har blivit dyrare att avveckla UHÄ och SÖ än vad som var beräknat. Förutsagda besparingar blev alltså i stället fördyringar. Vi fick höra tidigare att det här var ett smärre övertramp. Delar statsministern den uppfattningen? Om han inte gör det, vilka initiativ tänker han ta med anledning av denna misshushållning med statens finanser?
Herr talman! Bengt Silfverstrand har kanske inte riktigt klart för sig de olika begreppen i sammanhanget. Vad vi talade om och vad som var föremål för ett meningsutbyte mellan Lena Hjelm-Wallén och finansminister Anne Wibble var en tillfällig historia på departementet. Så var det. Men vad vi talar om i det stora sammanhanget är långsiktiga betydande besparingar i hela myndighetsorganisationen, som betyder åskilligt när det gäller att rationalisera, förenkla och spara pengar på sikt. Jag förstår att Bengt Silfverstrand letar varje typ av argument för att motsätta sig den typen av åtgärder. Men jakten på den här punkten har inte varit så framgångsrik.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern. I dag går motionstiden ut på propositionen om Arlandabanan. I propositionen kan man läsa ordet stationsbyggnader i fråga om Arlanda. Vi är i dag underkunniga om att det kan betyda att det skall byggas två stationsbyggnader. Jag ställer mig litet frågande om det behövs för den trafik det är fråga om. I Stockholm klarar man en omfattande fjärrtågstrafik och pendeltågstrafik, och även i Göteborg, med en stationsbyggnad. Ur kundens synpunkt lär det vara bättre med ett ställe än två för att kunna orientera sig.
Herr talman! Jag är glad att till Rune Thorén kunna säga följande. Med tanke på att vi har valt en privat finansiering kommer frågan om stationsbyggnadens omfattning kanske för en gångs skull att bli föremål för en mycket noggrann ekonomisk prövning. Jag kan försäkra Rune Thorén om att den entreprenör som lämnar in det lägsta anbudet är också den vars förslag har de minsta utrymmena. Jag tror inte att någon av oss vill förspilla sin ungdom i väntan vid terminaler, hur de än ser ut, i onödan.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Turismen är en näringsgren som omsätter ca 110 miljarder i dag. En betydande del av detta gäller turister från utlandet. Vi vet att fem turister i Sverige ger samma intäkter som en exporterad Volvo. Genom att marknadsföringen av Sverige är splittrad på en mängd myndigheter och två departement blir det en ineffektiv och kostsam del i budgeten. Skulle statsministern kunna tänka sig att ta ett initiativ för att få litet fason på den i dag så splittrade Sverigeprofilen utomlands?
Herr talman! Jag instämmer i bedömningen av turismens betydelse framför allt i det svenska perspektivet men också i ljuset av utvecklingen i den globala ekonomin. Det är uppenbart att turism och resande tillhör de mycket stora och betydelsefulla tillväxtsektorerna. Däremot tror jag inte att detta framför allt är någonting som vi kan åstadkomma genom att centralisera hela Vi har ju fattat beslut om att förändra de organisationer som vi har för att informera om Sverige utomlands. Det är information till olika mottagare för att ge en bra bild av Sverige som turistland. Jag tycker att det är för tidigt att dra den typ av slutsatser som här dras. Mitt intryck, när jag stundtals rör mig utanför landets gränser, är att det har skett mycket för att förbättra Sverigeinformationen och Sverigebilden utomlands. Därmed inte sagt att det inte finns utrymme för fortsatta förbättringar, för det tror jag att det finns. Men jag tror inte att det ligger i att åter centralisera myndighetsorganisationen.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern, och den gäller bron mellan Malmö och Är det, mot bakgrund av det material som i dag finns och det som håller på att samlas in samt den tidtabell som vi tidigare blivit presenterade, statsministerns uppfattning att riksdagen kan få besked om bron skall börja byggas eller ej innan vi slutar inför sommaren?
Herr talman! Samma besked gäller nu som tidigare, dvs. att vi avvaktar det besked som kommer från Vattendomstolen. Vi har fått ett besked om att domstolen inkommer med sitt yttrande -- den skall ju svara på en mycket specifik fråga från regeringen -- kring den 20 maj. Vattendomstolen har inte till regeringen redovisat, och har inte heller skyldighet att göra det, anledningen till att den inkommer med yttrandet den 20 maj i stället för den tidpunkt som tidigare beslutats.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Det har under den allra senaste tiden framkommit uppgifter runt utredningen av mordet på Olof Palme att kontakterna mellan olika delar av Polisen inte fungerade riktigt ordentligt.
Herr talman! Det förhåller sig som bekant så att förundersökningen leds av riksåklagaren. Det förhåller sig också som bekant så att den politiska makten, i det här fallet regeringen, saknar både möjlighet och lämplighet att gå in och ge vare sig direktiv eller andra anvisningar för hur arbetet i förundersökningen skall bedrivas. Det hindrar inte att det, mot bakgrund av detta falls mycket speciella karaktär, vid några tillfällen har varit en information från riksåklagaren och spaningsledningen direkt till mig själv, till statssekreteraren i statsrådsberedningen Peter Larsson. De frågeställningar som av massmedierna nyligen berörts i några TV-program har i de sammanhangen icke aktualiserats. Det är allt jag kan säga för dagen.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern, och därmed följa upp den fråga som Han fick ett märkligt svar på den frågan. Den 20 maj lämnar Vattendomstolen sitt yttrande i ärendet, och det är inte så lång tid till dess. Jag föreställer mig att det finns en planering av beslutsordningen i detta viktiga ärende. Då måste det rimligen också finnas ett datum i regeringens planering som statsministern borde kunna lämna besked om. Det svar han gav till Sten Andersson innehöll egentligen inte något besked.
Herr talman! Jag tror att det vore olämpligt med hänsyn till de krav som ställs på beredningen av ärendet att jag gav besked om exakt vid vilken tidpunkt regeringen skall fatta beslut i ett ärende när jag inte ens har fått in underlaget. Då skulle jag nog utsätta mig för möjligheten att få kritik av riksdagens konstitutionsutskott, som jag ju känner en betydande respekt för. Vi kan dessutom inte vara alldeles säkra på att yttrandet kommer den 20 maj. Vi hade ett tidigare besked från Vattendomstolen, men det har Vattendomstolen ändrat. Vattendomstolen har möjlighet att ändra detta besked igen, om den så skulle vilja. Det är någonting som ligger i dess makt och som regeringen vare sig har möjlighet eller rätt att påverka. Vi är beroende av att Vattendomstolens yttrande kommer in vid en viss tidpunkt och att den lämnar ett klart besked. Ju tidigare yttrandet kommer in och ju klarare beskedet är, desto snabbare kan handläggningen gå från regeringens sida. Det säger sig självt. Det tror jag också Nils T Svensson inser.
Därmed är denna frågestund avslutad. Jag ber att få tacka de medverkande statsråden.

Herr talman! Det är uppenbart att det behövs någon form av klarläggande inför den här debatten. Det är riktigt att jag var i Sundsvall i början av veckan. Jag fick då många frågor från tidningar och TV. Det jag sade i Sundsvall var för det första att riksdagen i dag kommer att behandla den här frågan och fatta beslut om den. För det andra redovisade jag hur konstitutionsutskottets betänkande ser ut. Där står det att regeringen bör överväga möjligheten att lokalisera myndigheterna till annan kommun än För det tredje har jag kommenterat det och sagt att det i sig inte är ett entydigt besked till regeringen om vilken ort lokaliseringen bör ske till. Det är bara en enda av det hundratal kommuner som finns i landet som pekas ut, dvs. Stockholm, och inte bör komma i fråga. Vi vet att det finns intressenter på olika håll, och Sundsvall är en av dessa. För det fjärde har jag svarat på frågan om vilken regeringens uppfattning var, dvs. det som stod i propositionen och som inte är någon hemlighet för någon, nämligen att vi föreslog och utgick ifrån att de skulle ligga kvar i Stockholm. Det är också förmodligen ett citat av detta som Catarina Rönnung nu refererar till när hon säger att regeringen skulle ha bestämt sig igen oavsett vad riksdagens beslut blir. Jag har varit med många år här i riksdagen och vet faktiskt spelreglerna. Det betyder att riksdagen skall fatta sitt beslut nu. Det är klart att regeringen då avvaktar vad det beslutet blir. Om beslutet skulle bli det som föreslås i konstitutionsutskottets betänkande blir det naturligtvis en nöt som behöver knäckas. Utskottet utgår ifrån att myndigheterna skall bildas den 1 juli i år. Man utgår också ifrån att det bör ske ett övervägande. Om det skall vara ett reellt övervägande tar det en viss tid. Det skall skaffas andra lokaler och det skall utses chefer för myndigheterna. Det tar också en viss tid. Såvitt jag kan se finns det inte heller något förslag i betänkandet om särskilda avvecklingskostnader om det är så att man skall flytta från de nuvarande lokalerna. Det är naturligtvis något som regeringen får försöka att hantera sedan riksdagen har fattat sitt beslut. Jag är fullt medveten om det. Catarina Rönnung frågar vad jag avser att göra efter riksdagens beslut. Jag har sådan respekt för riksdagen att jag avvaktar tills vi får skrivelsen från talmannen när riksdagen har fattat sitt beslut. Jag vill också informera kammaren om att det förekommer vid den här typen av omorganisationer att man tillsätter organisationskommittéer för att förbereda omorganisationerna även innan riksdagen har fattat sina beslut. Sådant har förekommit ibland. Jag har stoppat alla sådana propåer på mitt departement just för att visa respekt för riksdagens beslut.

Herr talman! Jag vet inte om Catarina Rönnung alltid har blivit definitivt rätt citerad när hon har intervjuats av olika reportrar och att hela intervjun alltid har varit med i medierna eller i radion. Som jag sade tidigare är det ingen hemlighet att regeringen har tagit ställning en gång tidigare. Det finns redovisat i propositionen att vi anser att myndigheterna kan ligga kvar i de lokaler som de har eftersom vi inte anser att det är nya myndigheter och att det inte är någon stor förändring. Det är ingen nyhet. Frågan är vad som nu händer. Jag har mycket tydligt i mina kontakter med journalister redovisat att riksdagen skall fatta beslut på torsdag. Då frågade reportern självfallet vad jag tycker själv och vad regeringen tycker. Jag har då sagt att vi avvaktar till torsdag. Betänkandet ser ut på det här sättet. Jag vill redovisa att det inte är jag själv som skall fatta beslut sedan. Det är regeringen. Jag har inte haft någon diskussion med regeringen om vad som händer om konstitutionsutskottets betänkande går igenom. Den frågan tar jag upp efter det att riksdagen har fattat sina beslut. Jag skulle välkomna om Catarina Rönnung litar på mina ord när jag säger detta. Det vore helt oansvarigt annars. Jag har varit med för länge för att göra sådana uttalanden eller springa i förväg innan riksdagen har fattat sitt beslut och innan jag har tagit upp en diskussion med regeringen om hur riksdagens beslut skall behandlas. Sedan har jag dessutom kommenterat och sagt att det inte finns någon tydlig fingervisning i det eventuellt kommande beslutet annat än att konstitutionsutskottet önskar att någon annan kommun än Stockholm kommer i fråga.

Herr talman! Jag vet inte om de personer som Catarina Rönnung refererade till var med under hela den intervjun som jag gav i radion. Förmodligen var de inte det -- jag såg dem i varje fall inte där. Jag har varit med tillräckligt länge för att inte göra uttalanden som jag inte kan stå för. Jag har över huvud taget inte talat med regeringen om vad vi skall göra om riksdagen nu fattar ett sådant beslut. Jag vet mycket väl att jag vid olika tillfällen har sagt och informerat dessa reportrar -- och de var ganska många -- om att riksdagen kommer att fatta sitt beslut på torsdag och att man får avvakta till dess och se vilket beslut det blir.

Herr talman! När konstitutionsutskottet valde den linje som jag tycker är rimlig, nämligen att denna utlokalisering bör övervägas, fick jag uppfattningen att det skulle bli ytterligt svårt för regeringen att hinna klara upp detta i tid. Dessutom skulle det naturligtvis också få ekonomiska konsekvenser; man måste hur som helst hålla båda dessa myndigheter i gång under andra havlåret 1994. Men det var oklart om de budgeterade medlen kommer att räcka. Konstitutionsutskottet hade också en stor arbetsbörda. Enligt min uppfattning hade det under dessa omständigheter varit rimligt att skjuta upp behandlingen av betänkandet till hösten. Vi har ju ännu inte heller den lagstiftning som skall reglera verksamheten hos dessa myndigheter. Men nu är vi här, och det är, vad jag förstår, inte möjligt att få någon majoritet för att skjuta på detta nu. Vi har i vår motion understrukit att det är en oerhört viktig verksamhet som Radio och TV verket och Granskningsmyndigheten skall bedriva. Verkets direkta ansvarsområde skall omfatta frågor om radio och TV. Verkets arbetsuppgifter skall knyta an till andra institutioner, t.ex. Filminstitutet och Kulturrådet. Det skall vara en central förvaltningsmyndighet med verkställighetsansvar inom område i enlighet med gällande förordningar och lagstiftning. Verket skall också som central myndighet följa utvecklingen på etermediaområdet, ge ett samlat underlag för och bedömningar av beslut om den statliga mediapolitiken. Vi menar att det är alldeles orimligt att det skall vara ett enrådighetsverk. Det borde vara en utsedd styrelse. Därför stöder vi reservationen när det gäller mom. 4. Vi menar också att en sådan här viktig institution rimligen borde ha en kulturpolitisk målsättning. Radio och TV är inte huvudsakligen affärsverksamheter, utan det är fråga om kultur, opinionsbildning och demokrati. Förslaget till myndighetsorganisation ligger helt i linje med den politik som har drivits, då sändningsrätter säljs på auktion, den traditionella föreningsradion har förstörts och kabellagstiftningen har egentligen förlorat all udd. Det tycks som om regeringen önskar att vi skall få samma utveckling som i USA, där marknadens krafter ostört får utveckla vilka avarter som helst och där alternativ egentligen saknas till sensationslystna, våldsamma och spekulativa program.

Om detta säger man i utskottet att det inte är möjligt att ålägga myndigheten att fördela sändningsrätter enligt sådana kriterier. Nej, det som regleras i lag är en sak, men som jag sade tidigare har denna myndighet också andra uppgifter som får konsekvenser på kulturområdet. Jag kommer alltså att yrka bifall till min meningsyttring när det gäller mom. 3. Jag tror inte att den nu föreslagna ordningen kommer att medföra någon väsentlig förbättring när det gäller registrerings och anmälningsskyldighet. En helt avgörande förutsättning för att en granskningsmyndighet skall kunna fungera är ju att man har möjligheter att framtvinga registrering av samtliga aktörer på området. Det har man i andra länder och betraktar det som en självklarhet. Men Kabelnämnden i Sverige vet över huvud taget inte t.ex. vilka nätinnehavare som finns, vilka som äger näten och var de finns. Naturligtvis kan man då inte heller informera om kabellagens bestämmelser. Människorna som nyttjar nätet kan egentligen köra ut sina program hur som helst och sedan hänvisa till att de inte har fått information om lagstiftningen. Vi tycker alltså att nätinnehavare och programbolag borde ha skyldighet att registrera sig. Tidigare har man hänvisat till att programbolagen har varit skyldiga att registrera sig hos Patent och registreringsverket, men det är ju en synnerligen ineffektiv väg som inte har kunnat utnyttjas av myndigheten. Egentligen har kabeloperatörerna en i det närmaste oinskränkt makt att välja utbud också på sina programkanaler till kunderna, och de gör det till helt olika priser. Kunderna kan i de flesta fall inte välja operatör utan har i praktiken att lojalt acceptera det kabelnät som fastighetsägaren har valt. Det kan ju inte vara någon egentlig frihet på området. Konsumentverket får också in mängder av klagomål från abonnenter som tvingas betala för tjänster som de inte har fått eller över huvud taget inte vill ha.Det finns också en rad tekniska brister i detta system. De här förhållandena berörs inte alls i propositionen, utan man låtsas som om allting fungerar bra. När det gäller det europeiska TV-direktivet vill jag säga att det enligt min uppfattning förekommer att utländska program som sänds från andra länder och som förmedlas via våra kabelnät inte är i överensstämmelse med det europeiska TV direktivet. Vi har i Sverige kanaler som sänder på ett inte acceptabelt sätt. Kabelnämnden skall då vända sig till regeringen, som i sin tur skall ta kontakt med exempelvis den brittiska regeringen. Denna skall därvid ta kontakt med den myndighet som har ansvaret för kontrollen i England. Detta sker över huvud taget inte, eftersom det skulle bli en mellanstatlig angelägenhet. EG-kommissionen säger i sin tur att staterna sinsemellan får klara ut denna mellanstatliga angelägenhet. Detta betyder att det europeiska TV-direktivet inte fungerar. Mot denna bakgrund och med tanke på den frihet som i Sverige råder i synen på våldspornografi kommer vi nog att få möta mer och mer av denna företeelse. Det enda som krävs är att några kabeloperatörer vidarebefordrar programmen. Det är deras beslut som det hela hänger på, och det kommer att bli mycket svårt att komma åt dem. Jag tycker att denna utveckling är fullständigt oacceptabel. Det är möjligt att man bättre kunde komma åt det här, om man hade den ordningen att granskningsorganet direkt fick vända sig till den brittiska myndigheten. Jag tycker över huvud taget att det är en slapphet i propositionen när det gäller dessa viktiga saker. Det gäller för den delen också beträffande behandlingen i utskottet. Jag yrkar bifall till mina meningsyttringar under mom. 9 och 5. Det är viktigt att verksamheten läggs upp på ett sådant sätt att samtliga operatörer inom radio och TV-området blir skyldiga att registrera sig hos myndigheten, men dit kommer vi inte med detta förslag.

Herr talman! Jag vill säga till Inger René att det är en fördel att ha lyssnat på hela debatten om man ger sig in i den. Det verkar faktiskt som om hon inte hade gjort det. Nu får hon chans att begära replik på mitt anförande också. Herr talman! Jag skall ägna mig åt att citera en del saker. Anledningen till det är den oro som kulturministerns uttalande har skapat. Dessa uttalanden har kommenterats. På nyhetsplats i Sundsvalls Tidning från den 27 april skriver man så här om kulturministern: '' -- Det är inte frågan om några nya myndigheter utan om en omorganisation, sade hon när hon besökte Sundsvall i tisdags. Och det var uppenbart att hon helst inte ville prata om frågan.'' I Radio Västernorrland blev kulturministern tillfrågad om hon redan tagit ställning till lokaliseringsfrågan. Hon svarade så här: Det är inte fyra myndigheter utan fyra små avdelningar som slås samman. Det handlar om mindre än 30 personer. Vi tycker att de kan bli kvar där de är. Det betyder att de blir kvar på Svartmangatan i I Sundsvalls lokal-TV påpekade en reporter att två utskott har sagt att man bör utlokalisera. Kulturministern svarade så här: Ja. Det sista utskottet, det som skall ge grund för beslutet -- alltså KU -- säger att man bör överväga utlokalisering utanför Stockholms kommun. Det visar att riksdagen själv inte ger klara och entydiga besked i den här frågan. Man har helt enkelt inte givit några rekommendationer. Kulturministern menar alltså att man kan strunta i det som utskottet sagt. Inger René sade att vi kan fundera över frågan. Jag vill erinra om vad Dagbladet skrev på ledarplats i går: ''Kulturminister Birgit Friggebo tycks anse att riksdagen är ett transportkompani som bara hindrar henne i sin maktutövning. Hur ska man annars tolka det faktum att hon inte tänker bry sig om vad riksdagen väntas besluta nu på torsdag?'' Inger Renés uttalande bidrar inte till att försvaga det intryck som förmedlas i denna tidingsledare. Jag var tidigare inte främmande för att medverka till att skärpa skrivningarna. Men efter att ha hört det uttalande utskottets företrädare Catarina Rönnung gjorde är jag beredd att säga att vi skall gå på KU:s yttrande. Det är någonting som regeringen måste ta på allvar. Kulturutskottet för sin del lade snarare tyngdpunkten åt andra hållet när man i sitt yttrande sade att dessa myndigheter bör lokaliseras utanför Storstockholmsområdet. Detta skulle sedan ges regeringen till känna, som framgår av konstitutionsutskottets handlingar. Det är viktigt att konstatera att det inte skett någon snabb expediering av ärendet. Man kan inte säga på någon vecka att nu har riksdagen fattat det här beslutet och nu skall vi överväga det i vår kammare. Det bör också Inger René känna till. Eftersom jag nu har nämnt hennes namn så många gånger lär hon väl begära replik på mitt anförande, herr talman!

Det handlar alltså om en process som faktiskt tar sin tid. I ett betänkande från 1990/91 säger man så här: Utskottet har också när det gäller lokalisering av nya myndigheter vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt att pröva möjligheterna att välja annan lokaliseringsort än Stockholm. Det har gjorts affär av huruvida det skapas nya myndigheter eller om det är fyra nämnder som blir någonting annat. Detta är en tämligen poänglös diskussion. Oavsett vad som är fallet skall det göras noggranna överväganden i frågan. Regeringen har inte övervägt frågan över huvud taget. Regeringen har sagt att verksamheten skall finnas i Stockholm. Man har förutsatt att den skall finnas på Svartmangatan. Det kanske är en passande adress för en granskningsorganisation -- vad vet jag? I sammanfattningen av utskottets betänkande står det följande: ''I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag om en ny myndighetsorganisation på radio och TV området. I propositionen föreslås att två nya myndigheter, Radio och TV-verket och Kulturministern försöker göra en poäng av att omorganisationen inte är så stor. Även om hon inte tycks inse det är vi i betänkandets sammanfattning tämligen överens om att det juridiskt sett är nya myndigheter. Jag tycker för min del att det är tämligen poänglöst att diskutera om det är nya eller gamla myndigheter. Herr talman! Eftersom någon kanske kommer att begära replik skall jag inte utnyttja hela min taletid. Huvudskälet till att jag inte utnyttjar hela den anmälda taletiden är att utskottets talesman Catarina Rönnung på ett utmärkt sätt har talat om för kulturministern vad ett riksdagsbeslut innebär i dessa avseenden.
Herr talman! Eftersom vi har kulturutskottets ordförande här vill jag ställa en fråga till honom när det gäller de synpunkter vi har haft på de kulturella målsättningarna. Verket skall syssla med frågor som är centrala och viktiga för svenska etermedier. Det skall vara en central förvaltningsmyndighet med verkställighetsansvar inom området. Den skall som central myndighet följa utvecklingen och ge ett samlat underlag för bedömningar och beslut om den statliga mediepolitiken. Borde då inte denna myndighet också ha en allmän kulturpolitisk målsättning?

Herr talman! Det ligger mycket i det. Jag vill göra ett tillägg, eftersom jag faktiskt uppfattade Hurtigs frågeställning som mycket seriös och dessutom viktig. Det finns ett problem med kulturpolitiken och för den delen också med mediepolitiken i dag: Man särskiljer i mycket stor utsträckning kulturpolitik och mediepolitik. I de kulturpolitiska mål som antogs 1974 diskuterades inte massmediefrågor. Kulturpolitikens område var snävare. Nu kan jag för min del emellertid säga att det glädjande nog har vuxit fram en insikt. Jag vill inte uttala mig om huruvida den tar sig uttryck just i detta förslag -- i varje fall inte i egenskap av ordförande i kulturutskottet. Jag sitter med i Kulturutredningen. En av de viktiga frågor vi har att diskutera är just hur man skall kunna se mediepolitiken i ett kulturpolitiskt sammanhang. Vi har under senare tid många gånger fått uppleva att regeringen enbart ser mediepolitiken som en fråga om ekonomi, kommersiella intressen osv.

Herr talman! Om Åke Gustavsson har den uppfattningen, borde han väl också tycka att konstitutionsutskottet borde ha skrivit mera positivt om önskemålen som vi hade formulerat i vår motion.

Herr talman! Det är riktigt att jag har deltagit i det beslut som Inger Reneé talar om, och jag står helt och hållet för det. Men poängen med dessa fyra kriterier -- effektivitet, möjlighet att rekrytera kvalificerad personal, fungerande kontakter med andra myndigheter och att noggranna överväganden måste göras -- är att det inte a priori är på det sättet, vilket faktiskt är Inger Renés slutsats, att lokaliseringsorten i det här fallet skall vara Stockholm. Jag vill hävda att de i motionerna aktuella lokaliseringsorterna väl kan erbjuda en kvalificerad, kunnig och effektiv personal. Vad är det som säger att den bara skulle finnas i Jag vill hävda att man på dessa orter kan ha en fungerande kontakt med andra myndigheter. Annars skulle alla de myndigheter som ligger lokaliserade på andra platser än Stockholm per definition inte kunna fungera särskilt väl. Det är alldeles självklart att besluten skall föregås av noggranna överväganden. Men sanningen i den här frågan är att regeringen över huvud taget inte har övervägt någonting utan bara förutsatt att myndigheterna skall finnas i Stockholm. Och så är man glad och lycklig för det. Nu får faktiskt regeringen finna sig i att bli korrigerad. Jag kan berätta för Inger René att jag sitter själv med som ledamot i styrelsen för en institution på massmedieområdet, nämligen FOJO, fortbildningen av journalister, som är förlagd till Kalmar. Jag vill påstå att det är ett av de mera effektivt fungerande organen inom den samhälleliga sektorn på det område där det har att verka. Jag vill med stor bestämdhet hävda att det finns alla möjligheter att få ett väl fungerande och effektivt organ inom radio och TV-området på andra platser än just Svartmangatan i Gamla stan.

Herr talman! Problemet i det här sammanhanget är bara att regeringen inte har funderat över huvud taget på att lokalisera de nya myndigheterna någon annanstans än till Gamla stan och Svartmangatan. Nu tvingar riksdagsbeslutet fram en annan situation för regeringen. Det kan då vara intressant att se att riksdagen inte är ett transportkompani, allra minst i en situation med en minoritetsregering. Det kan ju finnas någon slav på triumfvagnen som påminner regeringen om att den faktiskt är dödlig, om inte annat den 18 september i höst.

Herr talman! När det gäller de nya myndigheterna på radio och TV-området vill jag begränsa mig till synpunkter på lokaliseringsfrågan. TV-området skriver regeringen att den avser att inom kort tillkalla en organisationskommitté med uppdrag att förbereda och genomföra den nya myndighetsorganisationen. I kommitténs uppdrag kommer att ingå att anställa personal vid de nya myndigheterna. Det finns därför goda möjligheter att, som utskottet föreslår, noga överväga placering utanför Stockholm, innan den nya personalen anställs. Självklart skall det finnas möjligheter för tidigare anställda i de gamla myndigheterna att följa med till den nya orten. Såväl kulturutskottet som konstitutionsutskottet anser att myndigheterna bör lokaliseras utanför Stockholm. Det finns många skäl till detta. Dels innebär en mediamiljö utanför Stockholm en nyanserad syn på de frågor som myndigheten har att handlägga, dels uppstår en större jämvikt mellan mediafrågor i landsorten och i Stockholm. I betänkandet redovisas de principer som lagts fast vid lokalisering av nya myndigheter. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen angett att lokaliseringsfrågor skall prövas utifrån regionalpolitiska principer. Placeringen bör ske till länscentra eller vissa andra orter i eller i anslutning till stödområde, och att myndigheterna skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på den nya orten. Jag har i motion K37 föreslagit lokalisering till Sundsvall, och jag vill redovisa följande skäl: Sundsvall är Norrlands ''mediatätaste'' kommun med tillgång till högskola med mediautbildning och ett antal statliga verk och myndigheter som dokumenterat sig som rationella och bättre fungerande än innan de placerades i Sundsvall. Centrala studiestödsnämnden har exempelvis år efter år korats till den mest effektiva statliga myndigheten i landet. Sundsvall har mycket god tillgång till kvalificerad personal, inte minst mycket kvalificerade jurister. Avståndet till centrala myndigheter i Stockholm kan i tid jämföras med restiden från Stockholms förorter till centrum. Flygtiden är 40 minuter. Sundsvall är känt som kommunen med lägre personaloch lokalkostnader än vad man kan nå i storstäderna. Herr talman! Utskottet skriver att hänsyn skall tas till möjligheterna att behålla och rekrytera kvalificerad personal samt medflyttandes möjligheter till arbete. Sundsvalls kommun har vid tidigare lokaliseringar visat att medflyttande har kunnat beredas arbete genom övergripande kontakter med det privata näringslivet, kommunen och myndigheterna. För cirka ett år sedan beslutade Telestyrelsen att dra in verksamheten i Sundsvall och flytta den till Stockholm. För de lokaler som Telestyrelsen lämnade finns i dag ett hyreskontrakt som gäller åtta år framåt. Förutom de anställda som blev arbetslösa har regeringen nu möjligheter att utnyttja de lokaler som står tomma i Sundsvall utan att staten behöver betala en enda krona i hyra under åtta år framåt. Dessutom borde vissa möjligheter finnas att bereda en del av den avskedade personalen från Telestyrelsen ny anställning. Det skulle hedra regeringen efter den trista behandling personalen fått av Telestyrelsen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag hävda att Sundsvall som lokaliseringsort ger bättre arbetsmiljö, rationellare verksamhet, mycket god tillgång till kvalificerad personal och närhet till övriga statliga myndigheter. Det är en självklarhet att regeringen skall leva upp till de principer om regionalpolitiska hänsyn som riksdagen vid ett flertal tillfällen har lagt fast. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till motion

Herr talman!

Men när en rad politiker för fram väl underbyggda argument för att ett trettiotal tjänster skall utlokaliseras från Stockholm blir regeringens besked ett blankt nej. Herr talman! Jag påstår dessutom att den fråga som vi nu behandlar inte är sakligt prövad, åtminstone har inte kulturministern redovisat sitt underlag, precis som KU mycket riktigt påtalat. Det hör då till anständigheten att ministern inför riksdagen redovisar konsekvenserna och att hon redovisar de sakliga motiven till sitt ställningstagande att förlägga denna nya myndighetsorganisation till Granskningsnämnden för radio och TV är minsann inga stora myndigheter. Men frågan är principiellt mycket viktig. Riksdagen har ju gång på gång uttalat att vid varje tillfälle av nybildande av myndighet skall utlokalisering prövas. Detta är en fråga med symbolvärde, där riksdagen visar att man värdesätter det perspektiv och det synsätt som huvuddelen av radio och TV-publiken vanligtvis har. Mångfalden är alltså viktig. Det är också viktigt att de nya myndigheterna lokaliseras så att deras integritet inte bara är organisatoriskt utan även geografiskt säkerställd. I Sundvall är vi nu, som mycket riktigt Sigge Godin tidigare påpekade, på väg att utveckla medieverksamheten. Medier och kommunikation står för en sektor där en mycket kraftig utveckling och omvandling är att förutse. Många kunskapsoch tjänsteverksamheter och företag kommer att ha stort behov av högre utbildning och forskning för att kunna startas och utvecklas. Radio och TV-verksamheten är unik. Ingen annan verksamhet har en så bred medborgerlig betydelse och ingen annan verksamhet når så långt in i varje svenskt hem. Detta faktum utgör grund för all framtida utveckling och givetvis även för all framtida mediepolitik. Jag vill här peka på de unika initiativ som tagits i Sundsvall för att just stimulera journalister, politiker och forskare till debatt om demokrati och om olika tendenser i utvecklingen. Jag tänker främst på partiveckan i Sundsvall som arrangeras för sjunde året i rad. De nya myndigheterna har ett betydande ansvar när det gäller att utöver sin direkta myndighetsutövning också medverka aktivt i mediedebatten och demokratidebatten. Vikten av att den nya myndigheten besitter stor integritet är självklar. Dess personal får inte riskera att dras in i det tätt vävda nätverk som finns i mediebranschen i Stockholm, där dessutom alla större medieföretag har sina huvudkontor. Då dessa myndigheter i första hand skall representera allmänhetens intressen bör de placeras där en stor del av publiken finns, dvs. utanför storstadsområdena. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motion

Herr talman! Vi debatterar visserligen ett kulturpolitiskt ärende, men jag skulle vilja påstå att det lika mycket är ett arbetsmarknadspolitiskt sådant. Det är också helt naturligt att vi har sådana aspekter på dessa frågor, speciellt då det finns så klart uttalade riktlinjer från riksdagen i flera omgångar om att man vid varje etablerande av ny myndighet skall pröva utlokalisering utanför storstaden Stockholm. Anledningen till att jag tar till orda i denna debatt är lokaliseringen av de två nya myndigheterna. Jag har också väckt en motion med anledning av propositionen. Motionen innehåller förslag om ett tillkännagivande till regeringen om utlokalisering till annan kommun än Stockholm. I första hand har jag nämnt Sundsvall som lämplig ort. Under debatten har alla argument framförts som jag hade tänkt att ta upp, och det finns ingen anledning att upprepa dem. Vi vet att Sundsvall är en lämplig ort av flera skäl. Den nya myndighetsorganisationen är också lämplig att utlokalisera. Behandlingen i de berörda utskotten är jag i stora drag nöjd med, även om jag gärna sett en litet skarpare skrivning i KU:s betänkande. Jag är medveten om att ett enskilt utskott inte kan uttala sig för en särskild lokaliseringsort. Det tråkiga är att vår ärade kulturminister, som inte är i kammaren under denna debatt, tycks ha uppfattat den måhända något veka skrivningen i KU:s yttrande som ett klartecken till att föregripa riksdagens beslut. Jag, som många andra, blev mycket förvånad när jag hörde talas om hennes uttalanden, bl.a. i lokalradio och i lokal-TV, när vi häromdagen besökte Sundsvall. Det finns ingen anledning att jag upprepar vad hon sagt; det har sagts tidigare här i dag. Men det visar på en inställning som man kan vara förvånad över, nämligen litet nonchalans mot riksdagen. Det som inte sagt tidigare i debatten, vad jag vet, är att kulturministern för några dagar sedan till personalen vid nuvarande Kabelnämnden uttalat ungefär följande: Regeringen bör då överväga möjligheten till utlokalisering, sägs det. Vi har redan prövat denna fråga och vi finner ingen anledning att ändra den nuvarande lokaliseringen i Gamla stan. Detta sade hon inför berörd personal. Herr talman! Det finns även annat som i detta sammanhang kan refereras till, men det är inte relevant, speciellt inte som kulturministern inte finns här i kammaren och kan försvara sig. Det väsentliga är dock att en minister i en regering visar denna inställning till riksdagen, något som kulturministern gör i och med att hon före riksdagsbehandlingen uttalar sig i olika sammanhang så klart om var den nya myndighetsorganisationen skall etableras. Kulturministern har också tidigare i debatten förnekat att hon skulle ha yttrat sig i denna riktning. Hon menar att det skulle vara oansvarigt att göra sådana uttalanden. Det kan jag hålla med om. Jag kan också acceptera att även en minister inte är mer än människa. Naturligtvis tycker hon, som är stockholmare och som också är bosatt i Stockholm, att det är jobbigt att fatta beslut som innebär att människor i Stockholm blir arbetslösa. Även Stockholm har en ansträngd arbetsmarknad i dag, och det är naturligtvis mycket svårt att fatta beslut som innebär förlorade arbetstillfällen. Kulturministern tycker naturligtvis att det är smidigast och enklast att betrakta inrättandet av de två nya myndigheterna som en omorganisation, där två myndigheter blir fyra. Det är enklast att skaffa nya skyltar och skriva nya organisationsplaner, kanske flytta om litet i kontorsrum och köra vidare. Det är minsta motståndets lag. Om man då vill nonchalera riksdagens tidigare klart uttalade riktlinjer om att pröva utlokalisering av nya myndigheter kan man göra så. Men så får man inte resonera, herr talman, inte ens om man är kulturminister och har rötterna och boplatsen här i storstaden. Herr talman! Jag vill med det här inlägget yrka bifall till min motion K45, där jag förespråkar en utlokalisering av de två nya myndigheterna till

Herr talman! Jag kommer att plädera för att de nya radio och TV-myndigheterna skall placeras i Sundsvall, och jag har tre huvudargument för det. För det första handlar det om att bryta den starka mediekoncentrationen till Stockholmsområdet. För det andra är Sundsvall vid en saklig prövning det klart bästa alternativet för att skapa en väl fungerande myndighet. För det tredje är en lokalisering till Sundsvall en logisk följd av riksdagsbeslut som tidigare har fattats och som kommer att fattas i dag. När det gäller mediekoncentrationen till Stockholm behöver jag inte säga särskilt mycket, eftersom Bo Forslund så tydligt har redovisat konsekvenserna av och nackdelarna med dagens läge. Mediekoncentrationen till det här området snedvrider bilden och nyhetsförmedlingen, så att människor får en felaktig bild av vad som händer i landet. Man borde åtminstone från statens sida göra vad man kan för att bryta denna koncentration. De kriterier för en väl fungerande myndighet som Inger René räknade upp är det lättast att uppfylla i Sundsvall. Där finns en bred journalistisk kompetens, flera tidningar, radio och TV, I Sundsvall finns en bred juridisk kompetens, med kammarrätt, tingsrätt och Hovrätten för nedre Norrland. Där finns dessutom ett antal statliga verk, och Sigge Godin beskrev tidigare utförligt hur väl de fungerar. Jag behöver inte upprepa vad han sade, men det är lätt att konstatera att dessa verk fungerar på ett utomordenligt sätt. De tekniska förutsättningarna för kommunikation med övriga myndigheter och massmedier i landet är helt utomordentliga. Efter flytten av telestyrelsens verksamhet till Stockholm vid årsskiftet finns det lediga lokaler med hyreskontrakt fram till år 2000. Jag har tittat på lokalerna, som är helt nybyggda och har toppmodern teknisk utrustning. Datanät och kabelnät är installerade. Det finns möjligheter till länkförbindelser och dessutom möjligheter att installera multimedieutrustning, som gör att man snabbt kan kommunicera på alla möjliga sätt med resten av landet. Det finns alltså utomordentliga tekniska förutsättningar för bra kommunikation. Det tredje av av mina argument var alltså att en utlokalisering är en logisk följd av de riksdagsbeslut som vi har fattat. Riksdagen har, som sagts tidigare, lagt fast att man vid bildandet av nya statliga verk skall pröva en lokalisering utanför Stockholmsregionen. Det har vid flera tillfällen, senast våren 1993, klargjorts att de principerna ligger fast. Vi har både i kulturutskottet och i konstitutionsutskottet pläderat för en lokalisering utanför Stockholm, och riksdagen kommer i dag att fatta ett beslut som självfallet måste uppfattas som en rekommendation till regeringen att verkligen sakligt pröva om det inte finns möjlighet att placera de här myndigheterna utanför Stockholm. Om man gör en sådan saklig prövning kommer man att finna att Sundsvall är det bästa alternativet. Innan jag slutar kan jag inte låta bli att nämna Birgit Friggebos agerande. Jag tycker att de uttalanden som hon gjorde i Sundsvall är en ren skandal -- även om hon nu försöker krypa undan. Men det är inte det värsta, utan det är de besked som hon har gett till de representanter för kommuner och länsstyrelser som har försökt få uppvakta kulturministern. Hon har sagt att hon inte vill ta emot någon uppvaktning därför att hon inte vill ge ett negativt besked. Det är ett klart tecken på att man har bestämt sig i förväg, och det är upprörande. Det är en fruktansvärd arrogans, inte bara mot riksdagen utan också mot de medborgare som har velat göra en uppvaktning. Det måste kännas bittert för Sigge Godin att ha en partivän i regeringen som inte lyssnar på de goda argument som han för fram och som dessutom öppet och demonstrativt visar att hon inte vill lyssna på våra argument. Herr talman! Som jag har sagt, är det viktigt att vi bryter massmediekoncentrationen i Stockholm. Det är också helt klart att Sundsvall är det bästa alternativet för en placering av de nya myndigheterna. Jag yrkar därför bifall till motion K42.

Herr talman! Jag kommer att överraska alla här genom att inte prata om lokalisering, utan det som vi är här för att prata om, nämligen en ny myndighetsorganisation. Det är alltid roligt att höra Åke Gustavsson, ordföranden i kulturutskottet. Han är vitter. Han förde oss ner till romartidens kejsare i Rom och talade om slaven på triumfvagnen. Den slaven hade till uppgift, som ni alla vet, att säga ''memento mori'' till kejsaren, dvs. kom ihåg att du är dödlig. Det är det som vi i Ny demokrati också försöker säga, när vi någon gång -- nu mer och mer sällan -- är med på regeringens triumfvagn: Kom ihåg att ni är dödliga! Det har vi även gjort när vi har diskuterat den nya myndighetsorganisationen. Vi har i år liksom tidigare år i motioner riktat kritik mot Kabelnämnden, Närradionämnden och även Radionämnen. I dessa är flertalet av medlemmarna tillsatta på politiska meriter. I fråga om privat lokalradio ligger tillståndsgivning och granskning också på olika myndigheter, styrelser för lokalradiotillstånd och Det är positivt att regeringen nu har försökt rensa i den djungel av myndigheter som sysslar med de viktiga radio och TV-frågorna. I vår motion har vi framför allt tänkt på rättssäkerheten. Vi vill att myndigheternas roller skall renodlas ytterligare. Vi vill ha en beslutsmyndighet som ansvarar för tillståndsgivning, sanktioner, återkallande av tillstånd och bedömningar av programinnehåll. Granskningar och utredningar skall handläggas av en utredningsmyndighet som bl.a. ansvarar för sanktioner och återkallande av tillstånd. Vi vill att utredningsmyndigheten skall vara sakkunnig i radio och TV-frågor. Vi anser vidare att alla domstolsliknande uppgifter skall överföras till allmänna domstolar. Man bör inte vara främmande för att inrätta en särskild radio och TV-domstol som handlägger frågor om yttrandefrihetsbrott. Vi har vidare föreslagit att den nya utredningsmyndigheten skulle kallas TV och radioombudsmannen. En sådan funktion skulle sedan kunna omfatta hela medieområdet. Det skulle bli något slags medieombudsman. Ny demokrati har i motionen ansett att en allsidig snabbutredning måste tillsättas som arbetar fram ordentliga konsekvensanalyser av olika förslag som rör yttrande och informationsfriheten, dvs. den fria åsiktsbildningen som är så viktig. I avvaktan på att en ny utredning görs yrkar jag bifall till vår motion. Därmed yrkar jag avslag på propositionen.

Herr talman! Det är riksdagen som bestämmer, och riksdagen bestämde våren 1990 att allmänna principer för omlokalisering av befintlig verksamhet eller lokalisering av nya myndigheter skulle läggas fast. Riksdagen bestämde våren 1993 att de allmänna principerna för omlokalisering skulle ligga fast. I betänkandet från våren 1993 framhölls det vidare att arbetsmarknadsutskottet vid flera tillfällen hade uttalat att det är viktigt att välja annan lokaliseringsort än Stockholm för nya myndigheter. Nu har vi ett lokaliseringsärende som gäller en ny myndighet. Många talare har före mig talat för Sundsvall. Jag vill också lägga min röst för Sundsvall och hoppas att det går fram till kulturministern och regeringen. Det är en saklig bedömning som ligger bakom min uppfattning. Skälen till att Sundsvall är en bra lokaliseringsort har redovisats av bl.a. Hans Forslund. Därför behöver jag inte upprepa dem. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motion K45.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, eftersom jag tyckte att utskottets betänkande såg bra ut. Det fanns inte mycket att tillägga. Men jag kan inte låta bli att gå upp i talarstolen efter att ha hört alla vackra ord om den förordar vi Jönköping som lämplig lokaliseringsort. Vi har gjort det utifrån ståndpunkten att det där finns jurister som kan biträda nämnden vid behov. Där finns bl.a. Domstolsverket och Göta hovrätt. Där finns också ett brett utbud på medieområdet. Det är inte minst viktigt i detta läge. Jag förordar självfallet att den nya myndigheten lokaliseras till Jönköping. Herr talman! Det är mycket viktigt att vi noga följer utskottets betänkande och kulturutskottets yttrande när det gäller sammansättningen av den nya myndigheten. Den får inte bara innehålla experter. Det måste finnas ett lekmannainflytande i en sådan granskningsnämnd som nu är påtänkt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande om åtgärder mot missbruk av den fria nomineringsrätten. Bakgrunden är att det har funnits ett missbruk som har inneburit att man orättmätigt har utnyttjat partibeteckningar för skumma syften. Hittills har man varit tvungen att registrera det första namnet, men i propositionen föreslås att också det andra namnet skall vara registrerat. I Personvalskommittén har det också föreslagits att en utredning skall tillsättas som ser på andra möjligheter att motverka missbruk av den fria nomineringsrätten. Man föreslår alltså en utredning. Detta tar regeringen upp i propositionen, och utskottet yrkar bifall till det. Mot den bakgrunden anser vi att kraven i den motion som Ny demokrati har väckt under allmänna motionstiden är tillgodosedda. Jag vill återigen säga att jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Som Ylva Annerstedt sade har Ny demokrati väckt en motion. I den har vi pekat på risken att den fria nomineringsrätten kan leda till att en registrerad partibeteckning kan användas av företrädare för andra partier för att de skall kunna ta sig in i riksdagen och i fullmäktigeförsamlingar. Därför har vi föreslagit att den fria nomineringsrätten ytterligare bör utredas om partivalssystemet behålls. Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! För formens skull vill jag yrka avslag på Ny demokratis reservation, eftersom förslaget i propositionen och utskottets hemställan faktiskt tillgodoser kraven i motionen, nämligen att en utredning också skall kartlägga andra metoder för att förhindra missbruk av den fria nomineringsrätten.